Herr talman! Frågan om videogram aktualiseras genom två motioner, som kulturutskottet har haft att behandla. Videogram är ju den gemensamma beteckningen för program inspelade på bl.a. kassetter och skivor, vilka man med hjälp av en särskild videospelare kan spela upp på en TV-apparat. Videogramtekniken kan komma att innebära stora förändringar för produktion, distribution och användning av ljud och bildprogram. Kulturutskottet framhåller att utvecklingen på detta område kan innebära betydande risker för negativa effekter men också värdefulla möjligheter. Samhällets åtgärder måste inriktas på att ta till vara mediets värdefulla egenskaper på kultur-, utbildnings och informationsområdena, men det är även viktigt att samhället vidtar åtgärder för att motverka videogrammens risker. Det råder stor enighet om att en utredning om videogram bör komma till stånd. Samhället kan inte passivt invänta den utveckling som kan komma på det här området. I motionen 412 av fröken Eliasson och herr Sundman framhålles att det nu krävs aktiva samhällsinsatser och en hög politisk beredskap, bl.a. för att slå vakt om yttrandefriheten. Utan en framåtsyftande bevakning av massmedieområdet och en förutseende politik kommer samhällsinsatserna alltför sent, och möjligheterna att påverka och styra utvecklingen försummas, heter det i den centerpartistiska motionen. I motionen 2083 av herr Svensson i Kungälv m.fl. betonas att videogramtekniken kan vara ett användbart hjälpmedel i kultur-, utbildningsoch samhällsarbetet och att den kan medverka till kommunikation mellan människor. Samhället bör, säger motionärerna, ta initiativ till att en öppen produktionsresurs blir tillgänglig för institutioner, folkrörelser, kulturarbetare och samhällsstödd verksamhet. Motionärerna frågar också vilka möjligheter det finns att motverka en masspridning av videogram som styrs av kommersiella vinstintressen. Utskottet anser att den utredning som tillsätts bl.a. bör analysera befintliga och kommande produktions och distributionsförhållanden. Därvid bör man eftersträva decentralisering av videogramproduktionen. Den snabba utvecklingen inom produktionsteknikens område har lett till att professionell produktion av program nu kan göras både enklare och billigare än tidigare. Videoverkstäder som står öppna för organisationer och enskilda lär ha fått snabb spridning i bl.a. Canada och USA. Förändringar inom både produktions och distributionsteknik kan få betydelse för en decentralisering och demokratisering av TV och videogram. Folkrörelser, organisationer, institutioner, grupper, kulturarbetare osv. kan därmed få möjligheter att göra egna program som kan användas i utbildning och kulturliv. En sådan utveckling skulle stärka yttrandefriheten och den Videogram Videogram politiska demokratin och vara i linje med våra kulturpolitiska strävanden. Det är för att tillgodose dessa syften som utskottet anser att samhället bör vidta åtgärder som påverkar utvecklingen på videogramområdet. I sitt yttrande över motionerna framhåller kulturrådet att det är angeläget att produktion av ljud och bildprogram inte enbart kommer att ligga i händerna på en liten grupp som yrkesmässigt framställer program. Samhället bör stimulera folklig programframställning och göra videotekniken tillgänglig för många människor utan professionella ambitioner, anser kulturrådet. En sådan utveckling skulle i hög grad innebära decentralisering av produktionen. I motionerna liksom i flera remissyttranden varnas för en dominans av kommersiella vinstintressen på videogramområdet. I det särskilda yttrande som fogats till kulturutskottets betänkande av representanter för moderata samlingspartiet och folkpartiet uttalas däremot en tveksamhet mot att samhället skall tillåtas ingripa med styrande åtgärder — det har utvecklats här närmare av fru Frenkel och fru Diesen. Jag finner att företrädarna för dessa båda partier inte tycks hysa någon motsvarande rädsla för den styrning som de kommersiella krafterna kan åstadkomma. Det låter i och för sig bra när man säger att samhället skall stödja men inte styra. Ingen kan eller vill heller säga emot påståendet som görs i det särskilda yttrandet, att en levande kultur bara kan utvecklas och fortleva i frihet. Men vi måste fråga oss vilken grad av frihet som marknadskrafter och spekulativa vinstintressen har att erbjuda den enskilde på det här området. Vi har i riksdagen i enighet antagit målsättningen för den statliga kulturpolitiken. Ett av målen innebär att kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar. På få områden torde riske:. för sådana verkningar vara större än på videogramområdet. Utskottet har därför starkt velat betona samhällets ansvar. Det är vår förhoppning att den utredning som nu skall tillsättas skall finna metoder för att tillvarata de möjligheter som här finns men också motverka de risker på kulturområdet som videogrammen innebär. Tillåt mig sedan att också göra några kommentarer till de inlägg som här gjorts av fru Frenkel och fru Diesen. Jag fäste mig vid att fru Frenkel sade att den utredning som nu tillsätts bör kunna arbeta i lugn och ro; för utvecklingen går inte så fort som man tidigare trodde. Ja, det kan vara riktigt så till vida som utvecklingen hittills inte har gått så snabbt som en del människor befarade. Men vi har i utskottet fått motta yttranden från flera organisationer och organ som uttrycker oro för framtiden. Kulturrådet skriver t.ex. så här: ”En kommande videogramutredning får stora och brådskande uppgifter.” Rådet bedömer framtiden så att här kan saker och ting hända snabbt. Därför bör utredningen inte få arbeta i lugn och ro, menar jag. Likaså har jag fäst mig vid att ut bildningsministern i ett pressmeddelande har betonat att utvecklingen på videogramområdet går mycket snabbt. Så en kort kommentar till fru Diesen, som i ett sammanhang talade om samhällelig styrning och statligt monopol. Jag uppfattade det så att fru Diesen menade att det är synonyma begrepp. Men jag tror att när jag här kommenterade utskottets betänkande framgick det klart att samhällets åtgärder inte skall syfta till monopolbildning utan just till mångfald —- men en mångfald som så långt möjligt är fri från det kommersiella vinstintressets styrningseffekter.
Herr talman! Till utskottets ordförande vill jag bara säga, att när jag talade om att utredningen kan arbeta i lugn och ro menade jag naturligtvis inte att den skall släpa sig fram i all oändlighet. Men vad man har framfört flera gånger i debatten har varit att det nästan var för sent att tillsätta en utredning; det skulle ha varit gjort för länge sedan. Jag tror inte att det är så förfärligt bråttom utan att utredningen kommer att få tid och möjligheter att överväga alla problem. Sedan är jag mycket glad över det som vår ordförande sade om mångfalden i kulturlivet, eftersom det var ord som jag hade velat ha med i utskottets skrivning men inte fick in. Efter vad vi nu har fått höra av utskottets ordförande tycker jag dock att det verkar som om vi var ganska överens om vad vi menar med en fri kultur. Slutligen vill jag också säga att visst kan vi vara rädda för kommersialismens negativa verkningar, men som jag tidigare sade är jag lika rädd för monopol. Man får, menar jag, inte ställa det ena mot det andra. Båda företeelserna är lika farliga.
Herr talman! I många stycken är vi helt säkert överens inom utskottet, men det var ändå några av herr Anderssons i Lycksele yttranden som jag här gärna vill kommentera. Herr Andersson konstaterade att riksdagen under stor enighet antog de kulturpolitiska målen 1974. Men jag vill påminna om att vi från moderata samlingspartiet hade en motion, som vi också följde upp i reservationer, där vi krävde en omformulering av de målen.

Jag talade om samhällelig styrning och sade att det finns somliga som ropar på samhällelig styrning och statsmonopol, men jag satte inget lik Videogram Videogram hetstecken mellan de två uttrycken. Annars måste man väl konstatera att när det gäller kravet på frihet och valfrihet är socialdemokraterna inte beredda att gå lika långt som vi, även om det finns vissa socialdemokrater, t.ex. Assar Lindbeck, som har en annan uppfattning. Professor Lindbeck har i en artikel skrivit bl.a. detta: ”Det finns en risk för att vi genom våra försök att skapa ett "perfekt samhälle” i praktiken råkar ut för ett mer och mer auktoritärt samhälle. Större tolerans inför smärre ofullkomligheter i vårt samhälle, och inför smärre maktmissbruk av enskilda och företag, skulle bidra till att begränsa den strida strömmen av detaljerade statliga ingrepp. Om rekommendationer av denna typ följs kan kanske det pluralistiska samhället räddas.” I det här fallet instämmer jag med Assar Lindbeck.
Herr talman! Fru Frenkel påpekade att hon ville ha ordet mångfald med i betänkandet. Om vi tänker på historieskrivningen var det väl också så, att fru Frenkel ville ha bort ordet påverkan. Nu har vi inte anledning att diskutera de här formuleringarna. Utskottet är enigt, och det särskilda yttrande, som bland andra fru Frenkel och fru Diesen står antecknade på, får väl inte tolkas så hoppas jag, att det är ett sätt att dra sig undan den enighet som det ändå innebär att man skrivit under utskottsbetänkandet. Fru Diesen tog upp frågan om enigheten om kulturpolitikens mål, och där ger jag henne rätt. Moderaterna hade en avvikande mening beträffande kommersialismens negativa verkningar, men moderata samlingspartiet blev ensamt om sin ståndpunkt här i riksdagen. Jag kan alltså ändra från ”i enighet” till ”en mycket bred majoritet” om kulturpolitikens mål. Jag beklagar att moderata samlingspartiets representant i efterhand inte vill ställa sig bakom den, enligt min mening, viktiga målformuleringen: att motverka kommersialismens negativa verkningar. På kulturpolitikens område har vi ändå mer och mer insett vilka risker den ohämmade kommersialismen innebär. Därmed är det också sagt att jag inte instämmer i fru Diesens påstående att socialdemokratin inte är beredd att gå lika långt för att tillgodose friheten. Vi talar ju här om olika frihetsbegrepp men behöver inte nu gå in på någon diskussion om den saken. Jag tror att det för kammarens ledamöter är bekant att det ändå skiljer sig rätt väsentligt i fråga om tolkningen av frihetsbegreppet. Vi menar att frihet blir ett tomt begrepp för den enskilde, om inte de starka ekonomiska krafter som rör sig på bl.a. massmedieområdet möts med åtgärder från samhällets sida. De åtgärderna måste med nödvändighet ges sådan kraft att de verkligen kan påverka utvecklingen. Det är det som vi, med stöd av en ganska bred remissopinion, har velat få fram vid skrivningen av betänkandet. Hur de här styrande eller påverkande åtgärderna skall utformas får utredningen framlägga förslag om.
Herr talman! Det är rätt som herr Andersson i Lycksele nu säger, och jag har redan från talarstolen uttalat att jag ställer mig bakom utskottsbetänkandet. Det är också rätt historieskrivning att jag ville ha bort orden ”och påverkan” och ha in ordet mångfald. Det var därför jag var med om det särskilda yttrandet. Men jag ansåg inte att det var så stora skiljaktigheter att jag på den punkten behövde reservera mig, eftersom huvudinnehållet är klart, och jag hoppas att vi är överens om hur man kan tolka ordet påverkan.
Herr talman! Jag är glad att herr Andersson i Lycksele har korrigerat historieskrivningen och nu talat om att det inte var den fullständiga enighet som han först ville göra gällande. Vi ville ju med diskussionen om målen för kulturpolitiken även trycka mycket starkt på kvalitetskravet, och där rådde det också delade meningar mellan representanter för moderata samlingspartiet och för socialdemokraterna. Men nu har vi till min glädje enats i kulturutskottets skrivning, där vi talar om att det gäller att säkerställa en kvalitativt högtstående produktion.

Herr talman! Under de senaste åren har det pågått en livlig debatt om datatekniken och dagens och vårt framtida samhälle. Debatten har gällt både de möjligheter och de problem som informationsindustrins mycket snabba utveckling ställer oss inför. När det gäller utvecklingen inom andra områden av kommunikation och information, där vi som politiker och enskilda ställs inför helt nya framtidsmöjligheter, har det varit dåligt med debatt. Det jag tänker på är utvecklingen inom telekommunikationerna, alltifrån satelliter till en allt mångsidigare användning av våra vanliga telenät, och inte minst de nya teknikerna att spela in och lagra rörlig bild och ljud, dvs. videotekniken. Också på de här områdena behövs en vakenhet och en livlig debatt. Det är värdefullt att vi i dag i riksdagen har tillfälle att med utgångspunkt i kulturutskottets betänkande diskutera dessa frågor. Jag är mycket tillfredsställd med att ett enigt utskott nu ger uttryck för uppfattningen att det behövs en handlingsberedskap inför den fortsatta utvecklingen på videogramområdet och för fram förslag som kan verka i den riktningen. Möjligheter att utnyttja nya revolutionerande tekniker för masskommunikation är inte något som hör till visionernas värld och en fjärran framtid. Satelliter av olika slag har vi redan börjat vänja oss vid, även om satelliterna ännu långt ifrån utnyttjas i den omfattning det redan i dag finns tekniska möjligheter för. Det är lätt att bara i den senaste veckans tidningar hitta en rad exempel på att utvecklingen när det gäller våra kommunikationsmedier är både snabb och mångsidig. Vi har kunnat läsa om att det redan i dag finns all den teknik som krävs för att man skall kunna koppla skrivmaskiner Videogram Videogram till telefonapparater och hålla s.k. telefonkonferenser som gör deltagandet i en konferens oberoende av inte bara var deltagarna finns, utan också när de vill ta del av konferensen och göra ett eget inlägg. På experthåll menar man att det nu verkligen börjar bli dags att diskutera möjligheterna att knyta ihop televisions och telefonapparater. Vi har kunnat läsa om att ”årets julklapp” i en hel del svenska hem ser ut att bli TV-spelet, tillsatser som man pluggar in i antennurtaget i sin egen TV och som förvandlar TV-rutan till en spelplan. Vi har kunnat läsa om att det verkligen finns en stor marknad för TV och TV-tillsatser i landet. Under 1976 har det sålts ca 360 000 färg-TV-apparater, och vi har nu i Sverige den högsta färg-TV-tätheten i Europa. Två av tre hushåll i Sverige har färg-TV. Vi har också den senaste veckan kunnat läsa om att Sverige snabbt blivit ett av de videotätaste länderna i världen. Ännu lär vi knappast ha fler än drygt 10000 kassettspelare i landet, en siffra som kanske, om radioleverantörerna får som de vill, nära nog kan fördubblas nästa år. Av de ca 5 000 apparater som sålts i år har bara hälften gått till privatpersoner, naturligtvis beroende på de höga priserna på kassetter och de små möjligheterna att komma över inspelade program. Det kan nämnas att nästan samtliga börsnoterade företag numera lär ha videoutrustningar i någon form. När det sedan gäller den tilltänkta massmarknadsprodukten — videoskivan — befinner sig den som bekant ännu bara på introduktionsstadiet, om ens det, bl.a. på grund av svårlösta standardiseringsproblem. Vad jag nämnt här är bara några exempel på aktuella uppgifter som vi alla kan läsa oss till i tidningarna och som visar att utvecklingen långt ifrån står stilla när det gäller kommunikationsteknik av alla möjliga slag. En hel del är naturligtvis hugskott och onödiga påfund medan annat är mer utvecklingsbart. I en del sammanhang är videotekniken en betydelsefull faktor, i andra inte.

Som politiker kan vi naturligtvis inte ha som ambition att föra en mediepolitik som omfattar alla möjliga och omöjliga utvecklingar och utvecklingstendenser på olika medieområden. Men det är viktigt att mediepolitiken kan grundas på en vakenhet inför det som sker. En framåtsyftande bevakning och en förutseende politik är nödvändig för att politiken inte skall bli ohjälpligt föråldrad och inkonsekvent. Insatserna i mediepolitiken måste skifta från område till område, även om samma huvudprinciper måste ligga till grund för den praktiska politiken. När det gäller videogrammen har vi från centern varnat för riskerna med en ohämmad kommersiell exploatering av de nya teknikerna och för att det därigenom skulle kunna uppstå en fåtalsdominans — inom vissa områden kanske rent av en faktisk monopolsituation. Här — lika väl som på kulturområdet i övrigt — behövs det en aktiv kulturpolitik och en beredskap att värna om mångfald och uttrycksfrihet. Här som på andra områden kan det behövas motvikter till de kommersiella krafterna, ett stöd för svaga grupper och möjligheter att tillgodose behov som är angelägna inom kultur och utbildningssektorn. Makten över de nya medierna skall inte få läggas i några få händer — det skall inte få vara så att några få personer skall få diktera utbudet i våra massmedier. Det finns skäl att uttrycka oro inför en tänkbar utveckling mot att vi får en ny reklamfinansierad massmediemarknad, där produkterna genom reklamen kan dumpas och där det kan uppstå en ohållbar konkurrenssituation gentemot de medier som bygger på det skrivna ordet och gentemot vår rundradioverksamhet, främst TV, som utesluter reklamfinansiering. Mångfalden också i massmediestrukturen är viktig att hävda för att den kör av röster som vi trots allt ändå har i dag i våra massmedier inte skall tunnas ut ytterligare och bli allt tystare. Därför är det också värdefullt att utskottet nu understryker betydelsen av decentralisering när det gäller den fortsatta utvecklingen på videogramområdet. När det gäller relationerna mellan en tänkbar massmarknad på videogramområdet och Sveriges Radio-TV omnämns bara helt kort i utskottsbetänkandet de tankegångar som finns inom Nordiska rådet om att man skall få till stånd ett omfattande nordiskt TV-satellitsamarbete. Därigenom skulle vi få ett väsentligt breddat TV-programutbud här i Norden, och det är självfallet en faktor som är av intresse när det gäller att försöka bedöma den fortsatta utvecklingen. I dagens läge har vi här i landet bara två TV-kanaler som bägge utestänger reklamfinansiering, en betydelsefull omständighet när det gäller exempelvis reklamintressenas benägenhet att ge sig i kast med de nya teknikerna. Från centern hävdar vi att kulturpolitiken måste syfta till mångfald, inte genom att dirigera den kulturella verksamhetens innehåll eller uttrycksformer utan genom att skapa förutsättningar för mångfald. För att skapa dessa förutsättningar behövs det en aktiv kulturpolitik. Varken auktoritärt centraldirigerande eller en passiv låt-gå-politik kan värna om mångfalden, uttrycksfriheten, individens integritet och allt det som vi betraktar som oundgängligt i ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle. Centern har länge hävdat detta och vi har drivit en praktisk politik med denna inriktning. Exempel kan lätt hämtas i de ståndpunkter vi intagit under årens lopp i fråga om rundradioverksamhet, litteratur, press, tidskrifter, etc. Kraven på mångfald och frihet är för centerns del fundamentala när det gäller att — som framhålls i utskottets skrivning — slå vakt om ytt Videogram Videogram randefriheten, den politiska demokratin och de kulturpolitiska strävandena. Med den syn vi har i centern kan jag inte betrakta det särskilda yttrande som folkpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter fogat vid betänkandet som annat än en överloppsgärning. Behovet av en ökad uppmärksamhet när det gäller utvecklingen på videogramområdet har diskuterats tre år i rad i kulturutskottet. Det var 1974 som Per Olof Sundman och jag väckte den första motionen. Centern var då ensam här i riksdagen om att driva denna fråga. Sedan vi väckte motionen 1974 har vissa utredningar fått uppgifter som berör delar av detta fält. I år har såväl den förre utbildningsministern som den nytillträdde aviserat en ny videogramutredning. Det är bra att så har skett. Med de synpunkter som utskottet har lagt på det kommande utredningsarbetet kan frågeställningarna sägas vara ganska väl genomlysta, och utredningsarbetet bör kunna ske relativt snabbt. Det omfattande remissmaterial som kommit utskottet till del bör också ses som ett värdefullt bidrag i det här sammanhanget. Det har diskuterats här i dag om utvecklingen gått för fort eller för sakta, om det finns rådrum eller inte. När vi från centerns sida tog upp de här frågorna 1974 gjorde vi bedömningen att det då fanns tillräckligt med tid att studera frågorna, att följa utvecklingen och även att få fram ett samlat underlag för hur samhället skall förhålla sig till den fortsatta utvecklingen när det gäller videogrammen. Vi har fortfarande den synen, och det är bra att utskottet nu är så enigt bakom kravet på en utredning. Slutligen vill jag bara säga att vi från utskottets sida inte velat ge oss in i några bedömningar eller spekulationer om den fortsatta utvecklingen på videogramområdet. Det finns inte anledning till det inför det utredningsarbete som nu skall starta.

Herr talman! Jag delar utskottets uppfattning att en utredning snarast bör komma till stånd, och jag vill bara helt kort peka på några skäl varför jag anser det vara så viktigt. Vi har i dag ett odemokratiskt läge på hela kulturmarknaden med en stor dominans för de kommersiella intressena — en skräpkultur som domineras av multinationella företag och en starkt monopoliserad marknad. Vi lever inte i ett samhälle där alla människor ges tillfälle att påverka kulturpolitken och kulturutbudet utan tvärtom i ett samhälle där kulturindustrin exploaterar de arbetandes behov av kunskaper och upplevelser samtidigt som deras möjligheter att uttrycka egna erfarenheter och känslor hämmas. Det är en masskultur som framställer vrångbilder av samhället i det dubbla syftet att tjäna pengar och bevara klassamhället, en kulturpolitik som hela tiden skiljer kulturen från arbetet. Videogramtekniken är en förhållandevis ny teknik som kan utnyttjas till förmån för en progressiv och levande kultur, men riskerna är stora för att motsatsen kommer att bli fallet. De multinationella företagen har länge förberett ett utnyttjande av den här tekniken och kommer att kunna producera och distribuera mängder av program till relativt låga priser. Självfallet kommer då marknaden att översvämmas av program med dolda reklaminslag, politisk indoktrinering och våldspornografi. De små resurser som står till de fria gruppernas eller folkrörelsernas förfogande kommer inte att nämnvärt kunna påverka en sådan utveckling. Särskilt farlig är den ur barnens synpunkt. Jag vill inte medverka till detta. Jag anser det självklart — i motsats till andra här i salen — att samhället måste styra utvecklingen. Det kan ske på olika sätt. Man kan inrätta ett organ, som står under politisk, demokratisk kontroll, för att kontrollera produktionen. Man kan också inrätta en film och videonämnd under kulturrådet med egna anslag. Ordentliga resurser måste då ställas till de fria gruppernas förfogande. Jag vill inte ha något nytt videograminstitut av typ Svenska filminstitutet som bara bevakar film och videobranschens affärsmässiga intressen i stället för de fria filmarnas. Det finns också en annan risk med den nya tekniken som inte direkt berörts i debatten eller i utskottsbetänkandet, och det är att demokratiproblem förvandlas till något slags informationstekniska problem. I dag finns det en övertro inom vissa organisationer på att video skulle kunna organisera människor. Video kan fungera som en inspirationskälla, men ett videoprogram om arbetsmiljö t.ex. som visas på ett fackföreningsmöte kan ju aldrig ersätta kampen ute på arbetsplatserna. Slutligen, herr talman, förutsätter jag att i den parlamentariskt tillsatta kommittén alla i riksdagen representerade partier kommer att ingå.

Herr talman! Frågan om videogram gäller både en verklighetssyn och ett åtgärdsprogram. Låt oss först ta verkligheten. Hur kommer utvecklingen att bli? Står vi inför en snabb expansion, med videobandspelare i varje hem? Eller kommer bildskivor och kassetter att finnas bara på ett och annat företag, på bibliotek och i skolor? I slutet av 1960-talet räknade t.ex. Svenska kommunförbundet med att skolorna före mitten av 1970-talet skulle ha skaffat video till nästan varje klassrum. Av detta blev i stort sett intet. Jag tror att ganska litet talar för den profetian. Det är få TV-program och få filmer som människor vill betala för att ha lagrade hemma och se gång på gång i sin TV. Inte ens i USA — där man ju alltid varit försigkommen på massmedieelektronikens område — har video lyckats Videogram Videogram slå igenom. Därför tror jag att vi här realistiskt skall räkna med att kassetter och bildskivor inte kommer att med någon större framgång kunna säljas till hushållen. Men detta innebär inte att vi skall låta bli att ha ett åtgärdsprogram för den framtida kulturpolitiken då det gäller video. Här finns det två utgångspunkter: Vi kan se de nya medierna som en möjlighet som bör tas till vara för ett rikare kulturutbud och en bättre fritid för människorna. Men vi kan också se video som ett hot, något som måste dämpas och dirigeras. Som liberal finner man det naturligt att uppfatta videotekniken som en positiv möjlighet. Video är ett medium som var och en kan lära sig hantera. Det kan bli av betydelse för föreningar som ordnar kurser, för opinionsgrupper, för studiecirklar osv. Rätt utnyttjad kan video också bidra till ett rikare kulturliv. Bra barnprogram, gamla filmer, fin musik — allt detta kan bli tillgängligt för långt fler människor än i dag, inte minst för de människor som bor utanför tätorterna. För invandrarna kan video komma att betyda mycket. Det innebär, som utskottet så riktigt påpekar, att video måste integreras i den statliga kulturpolitiken. Åtgärder som är tänkbara är att bibliotek och föreningsråd skaffar bärbara videoinspelningsutrustningar för utlåning. Då kan video bli en del i ett aktivt föreningsliv. Radio och TV-företagen bör i sina avtal med staten åläggas att, i fall en marknad för videogram uppstår, garantera ett kvalitetsutbud av videogram genom att överföra delar av den egna produktionen till kassetter och bildskivor. Statsstöd bör kunna utgå till kvalitetsproduktion av videogram. På samma sätt måste videogram för olika minoriteter stödjas. Likaså bör biblioteken se som en av sina uppgifter att tillhandahålla videogram av hög kvalitet. Detta är en positiv syn på videogrammens framtidsmöjligheter. Men det finns ju också åtskilliga som ser videon som ett farligt hot. Eva Hjelmström talade nyss om att styra produktionen och föreslog ett nytt censurorgan, som skulle kontrollera produktionen av video. Från liberal utgångspunkt är det naturligt att avvisa försök till dirigering och åsiktskontroll. Lika litet som staten har infört någon reglering eller speciallagstiftning för grammofonskivor är det motiverat att göra det när det gäller bildskivor eller andra videogram. Så tycker vi. Men för andra tycks diskussionen om videogram mest handla om att styra, stoppa och stävja.
Herr talman! Lika väl som staten tar sitt ansvar för att det inte sprids en ohämmad pornografi och våldspornografi i dag, lika väl bör staten ta sitt ansvar också på detta område.
Herr talman! Jag anser inte att staten tar särskilt mycket ansvar för att det inte sprids en ohämmad våldspornografi i dag — det sprids ju just sådan. Men skillnaden mellan mig och Eva Hjelmström gäller inte att man bör motverka våldspornografi, skräpkultur och liknande företeelser, utan vilka medel som skall användas. Jag menar att olika typer av censurorgan, vare sig de sorterar under kulturrådet eller någon annanstans, borde vara främmande för vårt samhälle.

När vi i vår motion — herr Sundman och jag — har talat om en explosionsartad utveckling, så gäller det elektronikens område i stort. Vi har talat om att ingenting tyder på att denna utveckling kommer att avmattas i snabbhet. Det finns många exempel — jag nämnde några i mitt anförande - som visar att en utveckling är på gång. Det gäller ju också att skilja mellan tekniska möjligheter å ena sidan och å andra sidan ekonomiska och andra förutsättningar för att man skall kunna ge sig ut på en massmarknad. När det gäller videoskivans möjligheter att hävda sig på en massmarknad sade herr Wästberg att det här blir fråga om att sälja skivorna till hushållen, att man skall ha dem lagrade hemma och se dem gång på gång. Det är mycket tänkbart att om man får till stånd en standardisering på detta område, så ges det möjligheter till mycket omfattande massproduktion. Om man har reklamfinansiering med i bilden, eller om stora tidningsföretag utnyttjar denna teknik, så kan man utan några särskilda kostnader för hushållen tänkas gratis distribuera detta material, och det kan alltså mycket väl bli fråga om engångsartiklar. Det finns för övrigt redan i dag tekniska möjligheter att spela av och på nytt spela in program på videoskivor, även om man inte har kommit särskilt långt när det gäller att utveckla denna teknik. Men den möjligheten finns, och bara det pekar ju på att det blir tämligen svårt att ens tekniskt klara det som fröken Hjelmström var ute efter, nämligen att man skulle ha en central statlig kontroll över allt som försigår på detta område. Tekniken är inte så avancerad att man kan undandra enskilda människor möjligheter att utnyttja den. Efter att ha sagt detta vill jag bara hänvisa till att det här är frågeställningar som den kommande utredningen skall ta itu med. Jag vill än en gång säga att jag är mycket glad över den stora enighet som råder i riksdagen i dag om att detta utredningsarbete behövs. Videogram 75 Videogram
Herr talman! Jag medger, herr Wästberg i Stockholm, att jag uttryckte mig slarvigt. Staten borde ta ett större ansvar härvidlag, skulle jag ha sagt i stället. Sedan är det väl riktigt att herr Wästberg och jag har helt olika syn på kulturlivet i dag. Jag tycker att det räcker att titta på den massproducerade skräpkulturen för att inse att det är en illusionspolitik att tro att en kvalitativt bra produktion kan komma från de kapitalstarka, multinationella, huvudsakligen amerikanskt dominerade bolagen. Det är exemeplvis därför som det är så viktigt att förbjuda en sådan här enkelriktad produktion av video.
Herr talman! Visst finns det massproducerad skräpkultur i dag. Den kommer till stor del från kommersiella företag. Den distribueras också via ideella organisationer. Var och en som har sett Folketshusbiografernas biorepertoar vet att brist på kommersialism inte är någon garanti för god kvalitet. Samhället skall garantera ett kvalitetsutbud — så långt är vi överens. I nästa steg — och där är Eva Hjelmström och jag inte överens — gäller frågan: Skall man sedan bryta in med dirigerande och kontrollerande åtgärder mot den videoproduktion som eventuellt kommer att bedrivas i framtiden och som då t.ex. Eva Hjelmström inte gillar? Skall vi ha någon typ av censurorgan? Skall vi kunna gå in och förbjuda video som vi inte tycker om?

Herr talman! Enligt den arbetsfördelning som brukar råda i utbildningsutskottet är det ordföranden eller i hans ställe vice ordföranden som företräder utskottet i de avseenden där utskottet är enigt. Jag utgår därför ifrån att vice ordföranden, herr Larsson i Staffanstorp, eftersom herr Alemyr är borta, i sitt anförande redogör för utskottets ställningstagande. Jag har av det skälet ingen anledning att nu gå igenom betänkandet om radio och television i utbildningsväsendet utan nöjer mig med att konstatera att det glädjande nog gått att enas i utskottet på alla punkter utom en. Den punkten gäller lokaliseringen av utbildningsprogramorganet. Där har vi socialdemokrater reserverat oss mot majoritetens ståndpunkt. Utskottsmajoriteten vill inte låta riksdagen besluta om lokaliseringsort — det skall regeringen få göra, menar man. Jag bara konstaterar det, jag kritiserar det inte just nu. Det kan ibland finnas skäl för att regeringen skall få besluta om lokaliseringen. Jag konstaterar vidare att de borgerliga, i varje fall tidigare när de utgjorde opposition, mycket ofta och bestämt hävdade att riksdagen skulle fatta lokaliseringsbeslut. Men på den punkten kanske man på den borgerliga kanten har ändrat sig sedan man kom i regeringsställning. Nu kanske det inte är riktigt rättvist att säga att majoriteten i det här ärendet helt har överlämnat avgörandet åt regeringen. Utskottsmajoriteten säger faktiskt att lokalisering skall ske inom Stockholmsområdet. Då förutsätter majoriteten att regeringen beslutar om lokalisering utanför kärnområdet. Det är ju alltid något. Det innebär såvitt jag kan förstå att utskottsmajoriteten och reservanterna är överens dels om en lokalisering i Stockholmsområdet, dels om en lokalisering utanför kärnområdet i detta område. Jag vill emellertid, herr talman, innan jag går vidare för säkerhets skull fråga utskottets talesman dels vad majoriteten just i detta sammanhang menar med kärnområdet, dels hur långt ut från Stockholms centrum som utskottsmajoriteten menar att Stockholmsområdet sträcker sig i detta fall. Dessa uttryck används nämligen i olika betydelser i Stockholmstrakten. Jag frågar för att vara säker på hur långt vi är eniga även i lokaliseringsfrågan. Sedan är det också bra om regeringen på denna punkt får veta vad majoriteten menar med de geografiska uttrycken i fråga. Personalen vid TRU och Sveriges Radios utbildningsprogramenhet kanske också skulle tycka att det vore intressant med ett besked om vad utskottsmajoriteten egentligen avser. Jag är alltså nyfiken på och tacksam för en precisering på denna punkt. Vi socialdemokrater har för vår del ansett det nödvändigt att nu ta ställning till lokaliseringen mera preciserat. Ett snabbt besked i denna fråga är nämligen nödvändigt för den organisationskommitté som nu skall tillkallas för att närmare planera genomförandet av riksdagsbeslutet. — Nr 41 Både planeringen av produktionslokalerna och förhandlingarna med den Onsdagen den berörda personalen förutsätter att man vet var utbildningsradion skall 8 december 1976 lokaliseras. Organisationskommittén kommer att få arbeta med utom I ordentligt pressade marginaler, och ett dröjsmål med beskedet i loka — Radio och television liseringsfrågan kan äventyra genomförandet av beslutet den 1 januari i utbildningsväsen 1978. det Men eftersom vi är överens om att verksamheten bör förläggas till Stockholmsområdet kan jag — förutsatt att de önskade geografiska preciseringarna utfaller på visst sätt — i detta sammanhang gå förbi motionerna om lokalisering till andra delar av landet. Jag förutsätter att utskottets talesman motiverar utskottets ståndpunkt i dessa avseenden. På den punkten är vi som sagt eniga. För oss socialdemokrater är det alldeles självklart att man vid en lokalisering inom Stockholmsområdet måste ta regionalpolitiska hänsyn. Det står alldeles klart att det är de södra delarna av området som har störst behov av etablering av sådan verksamhet som det nu är fråga om. Det är i de södra kommunerna som sysselsättningsgraden är lägst. Det är i de kommunerna som skatteunderlaget är sämst. Vi socialdemokrater föreslår därför i vår reservation att utbildningsradion förläggs till Haninge kommun. Haninge tillhör de skattesvagaste kommunerna i Stockholmsområdet och har en självförsörjningsgrad som är mycket låg jämfört med andra kommuner i Stockholmsområdet. I kommunen finns också en tomt på 86 000 m? disponibel, där såväl produktionslokaler som parkeringsplatser kan inrymmas. Kommunen har en mycket hög planeringsberedskap, och en projektering kan sättas i gång så snart beslut föreligger. Det bör också nämnas att platsen är belägen i Haninge kommuns centralort Handen, alldeles i närheten av pendeltågsstationen. Kommunikationerna är goda. Pendeltågen tar ungefär 25 minuter till T-centralen. Sedan ett par veckor är motorvägen Handen-Stockholm klar. Såväl praktiska som inomregionala skäl i Stockholmsområdet talar således för en lokalisering till Haninge kommun. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen när det gäller lokaliseringen av utbildningsprogramorganet och till utskottets förslag i alla övriga avseenden.

Radio och television i utbildningsväsendet har godtagits av ett enigt utskott. Som Lars Gustafsson sade för en stund sedan är det endast på en punkt som vi är litet oeniga, och den gäller lokaliseringen.

Min uppfattning här är att det mera preciserat gäller Stockholms innerstad, Solna och Sundbyberg. Därmed är väl den socialdemokratiska reservationen besvarad, ty även den ort som det talas om i den bör enligt utskottsmajoriteten förslag bli föremål för prövning. Utskottsmajoriteten vill dock inte binda regeringen vid en direkt ortsbestämning. Vi anser att en sådan precisering måste föregås av överväganden, och utskottet hade inte samma möjligheter att göra dessa som regeringen borde ha efter frågans behandling i riksdagen. Sådana överväganden utesluter ej heller möjligheten att pröva förläggning till andra orter inom Stockholmsområdet eller i nära anslutning till detta. Det kan ju finnas skäl att pröva om det är lämpligare att förlägga organet till en annan ort än just den som reservationen talar om. Men allt skall som sagt enligt utskottets skrivaing prövas. I samband med behandlingen av lokaliseringsfrågan har utskottet understrukit att den regionala produktionen av program skall byggas ut. Här kommer mitt svar på Lars Gustafssons andra fråga. Uttalandet gäller både för regional sändning och för rikssändning. I dag produceras inemot en tredjedel av skolradioprogrammen regionalt. Utskottet menar att även i framtiden bör cirka en tredjedel av utbildningsbolagets totala produktion framställas regionalt. Därom är utskottet enigt. För att så snart som möjligt leda in utvecklingen mot detta mål har utskottet ansett att frågor om riktlinjer och praktiska arrangemang för en successiv utbyggnad av den regionala verksamheten bör tas upp redan av den organisationskommitté som skall förbereda utbildningsradion. Det innebär att programproduktion av en ganska betydande omfattning skall ske på orter som därtill är lämpade, vilket det också vältaligt har argumenterats för i vissa motioner. Även om lokaliseringsfrågan är viktig, är givetvis organisationsformen av den största betydelsen. Här skiljer sig utskottets uttalande klart från propositionens. I propositionen föreslås att stiftelseformen används. Utskottets bedömning är att programorganet bör få formen av ett fristående dotterbolag till Sveriges Radio. Även lokalradion fick formen av ett dot = Nr 41 terbolag till Sveriges Radio, och utskottet anser att samma skäl beträf Onsdagen den fande organisationsformen kan åberopas för utbildningsradion. Genom 8 december 1976 att låta den bli ett fristående dotterföretag med egen ekonomisk verk-= = samhet och egen budget baserad på statsmedel ger vi den en fristående Radio och television ställning men samtidigt det integritetsskydd som lagar och avtal ger Sve = i utbildningsväsenriges Radio. det Ett särskilt avtal skall slutas mellan staten och Sveriges Radio om det nya dotterbolaget. Utskottet avstyrker alltså både propositionens förslag och förslaget i motionen 1976/77:4 när det gäller organisationsformen. De närmare föreskrifterna om tillämpningen av bestämmelserna i avtalet mellan staten och Sveriges Radio bör ges i ett samarbetsavtal mellan bolagen. Utskottet föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet härom anfört. Några delade uppfattningar om företagets styrelsekonstruktion har inte heller rått i utskottet. Likaledes är vi eniga om att en organisationskommitté omedelbart bör tillsättas för att förbereda organisationsarbetet och genomföra bildandet av det nya utbildningsprogramorganet. Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka propositionens förslag när det gäller uppläggningen av s.k. samprojekt. Här är vi angelägna om att understryka att utbildningsbolagets produktion för etersändning i sin helhet alltid skall vara anslagsfinansierad. På så sätt vill vi göra denna viktiga och betydande verksamhet oberoende av utomstående finansiärer. Under denna förutsättning kan dock en viss samverkan ske med exempelvis studieförbund och myndigheter.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
Herr talman! Jag frågade utskottets talesman om två gränsdragningar. Den ena frågan var vad man menar med kärnområde. Den fick jag svar på, och det är jag tacksam för. Den andra frågan gällde Stockholmsområdets utsträckning från centrum och utåt. På den frågan fick jag inget klart svar. Jag är rätt angelägen om att få veta utskottets mer preciserade gränsdragning i det fallet. Det vore därför tacknämligt om utskottets talesman kunde precisera sig på den punkten.
Herr talman! Vi har gjort en precisering i vår skrivning när det gäller Stockholmsområdet som helhet. Jag sade också i mitt anförande att regeringen bör ha frihet att pröva vad som här kan vara lämpligt. Det 83 Radio och television i utbildningsväsendet måste emellertid gälla i stort sett detta område.

Herr talman! Jag har respekt för att majoriteten nu inte anser sig kunna precisera var man avser att lokalisera inom det man kallar för Stockholmsområdet. Men vad jag frågade efter var faktiskt hur stort man anser Stockholmsområdet vara. Det har ju ett visst intresse i det här sammanhanget.

Herr talman! I moderata samlingspartiets motion 1975/76:2385 liksom i andra motioner framförs en rad mycket kritiska synpunkter på de uppgifter som det föreslagna utbildningsprogramorganet enligt propositionen skall ha. Herr Larsson i Staffanstorp har delvis varit inne på de ting som jag nu kommer att ta upp.

Enligt motionärernas mening har utbildningsprogramorganet i propositionen getts alltför fria händer att i betydande omfattning kunna ägna sig åt sådana uppgifter med de risker det innebär för programorganets integritet, självständighet och obundenhet.

Kommer programorganet vidare att ägna sig åt förlagsverksamhet alltför mycket utanför det direkta sambandet med etersändningen, skulle vi stå där med ytterligare ett slags statligt läromedelsförlag, och det räcker med det vi har, menar motionärerna. Nu finns det de som har gett och ger uttryck åt dylika eller liknande farhågor, också efter att ha tagit del av utbildningsutskottets begränsningar och inskränkningar i omfattningen av det kommande utbildningsprogramorganets verksamhet. Jag menar för min del att det är obefogade farhågor. De som tillåts inträda som samarbetspartner eller beställare är ju praktiskt taget inga andra än högskolor, studieförbund och myndigheter. Att exempelvis förmena studieförbunden att nyttja programorganets tjänster vore närmast groteskt, i synnerhet som vid samproduktion med dem samverkan skall ske utan samfinansiering. Studieförbunden tjänar och skall liksom programorganet utan bisyften tjäna utbildningen i landet. Så länge de gör det bör de givetvis i begränsning vara välkomna i samverkan. Jag kan inte finna annat än att de som framför farhågor här inte behöver göra det längre. Begränsningarna är nu gjorda i utskottets skrivning. Enligt min mening har utskottet kommit fram till väl avvägda handlingslinjer för det kommande utbildningsprogramorganet, vars styrelse, som redan har påpekats, i alla tvistiga lägen har sista ordet. Att utskottet lyckats bli enigt i dessa frågor har också sitt värde och bör vara en tillgång för programorganet i det stundande arbetet.

Vart tar Norrtälje vägen, undrar man. Enligt min mening bör Norrtälje i det här sammanhanget inte vara uteslutet. Sista tåget har inte gått för dess del. Men konkurrensen om det nya dotterbolaget till Sveriges Radio är mycket hård, det skall vi inte sticka under stol med. Några som helst löften kan givetvis inte nu ges. Men bland det sista som överger oss människor är hoppet, och hoppet återstår otvivelaktigt för motionärerna i detta fall. Bollen kommer nu att ligga hos regeringen, som har att efter hörande av Sveriges Radio, TRU-kommittén och med beaktande av berörd personals intressen besluta om den närmare lokaliseringen inom Stockholmsområdet. Det kan bland andra orter, som jag för min del ser det, också bli Norrtälje. Men det är inget löfte.

Herr talman! Utbildningsradion har länge varit under utredning. Det första uppdraget gavs 1967. Glädjande nog har personalen inte förlorat modet under det långa utredningsarbetets olika turer. Den har tvärtom under de här åren givit verksamheten en sådan kvalitativ inriktning att den nu är oomstridd. Utbildningsradions verksamhet vid TRU och UTB på SR är av mycket stor betydelse för att överbrygga utbildningsklyftor mellan generationerna och för att möta eftersatta gruppers utbildningsbehov. Inte minst för handikappgrupper och vuxenstuderande har den försöksverksamhet som TRU genomfört betytt att studiematerial och undervisningsmetoder har utvecklats. Detta har varit väsentligt, eftersom tyvärr så stor del av läromedelsproduktionen är kommersiellt inriktad. Små och eftersatta grupper är ointressanta för profitintresset. Därför har TRU:s verksamhet utbildningspolitiskt verkat i klart demokratiserande riktning. I samband med den nya förskolesatsningen och den reformerade vuxenutbildningen ökar självfallet denna roll för Utbildningsradion. Produktion och användning av utbildningsprogram skall enligt min mening ses från utbildningspolitiska och pedagogiska utgångspunkter. De skall bidra till att nå de mål som vi satt upp för utbildningsarbetet. Det är mitt Radio och television i utbildningsväsendet Radio och television i utbildningsväsendet intryck att så har skett på väsentliga områden under den pågående försöksverksamheten. Strävandena att förnya metoderna och konkretisera undervisningen har vidareutvecklats. Särskilt väsentligt är det att de studerande fått möjlighet att aktivt påverka användningen av ljud och bild för att motverka tendensen till envägskommunikation, som de kommersiellt styrda medierna så gärna uppmuntrar. TRU:s försöksverksamhet har härvidlag varit mycket föredömlig. Det framgår inte minst av de positiva remissvaren på TRU-kommitténs betänkande. Det är alltså av stor betydelse att denna verksamhet får utvecklas och fördjupas. Det är därför, herr talman, glädjande att riksdagen nu på grundval av ett, bortsett från en precisering av lokaliseringsfrågan, enhälligt utskottsbetänkande kan sätta Utbildningsradion i verksamhet. Det såg ganska dystert ut i våras. Samtliga borgerliga partier motionerade med förslag att propositionen om Utbildningsradion skulle avslås. Skälen som angavs var i allmänhet mycket principiellt hållna. Man kunde inte godta de riktlinjer som propositionen ställde upp för programverksamheten, och som i allt väsentligt dragits upp av TRU-kommittén. Folkpartiet hävdade i sin partimotion att Utbildningsradion skulle få en förmånsställning på läromedelsmarknaden och kunna slå ut nu existerande läromedelsförlag. Förslaget skulle enligt folkpartiet i praktiken innebära en socialisering av läromedelsmarknaden. I stället föreslog folkpartiet att ett särskilt organ skall inrättas med uppgift att planera eterundervisningen och bedöma behovet av olika läromedel. Organet skulle inte ha några egna produktionsresurser och inte självt producera läromedel. Det skulle i stället ske hos de förlag och produktionsbolag som verkar på läromedelsmarknaden. Nu har folkpartiet svängt och accepterat propositionen i dessa delar. Antingen har folkpartiet nu godtagit en socialisering av läromedelsmarknaden eller insett att det man sade i våras inte var så väl genomtänkt. Därmed har folkpartiet också övergivit delar av sitt eget massmedieprogram, som innehåller samma synpunkter. I sak — jag skall inte gå in i någon stor polemik — hälsar jag naturligtvis folkpartiets helomvändning med stor tillfredsställelse. Moderata samlingspartiet fann det egendomligt att frågan skulle lösas innan radioutredningens förslag föreligger. Man kunde inte heller godta propositionens riktlinjer för programverksamheten. Man ville inte ge Utbildningsradion ensamrätt till etersändning och påstod att möjligheterna att producera studiematerial skulle skapa en monopolställning. Liksom folkpartiet kom moderaterna fram till ett samordnande företag, som endast beställer och distribuerar produktionen. Också moderaterna har nu vridit sig 180 grader åt vänster — om jag får uttrycka mig så — vilket jag tacksamt noterar. Även centerpartiet yrkade i våras avslag på propositionen, huvudsakligen med hänvisning till att radioutredningen borde avvaktas. Jag har dock en känsla av att det avslaget var ganska halvhjärtat, inte minst med tanke på de insatser på videogramområdet som en rad centerpartister Nr 41 krävde i anslutning till denna proposition och som i sina huvuddrag Onsdagen den överensstämde med socialdemokratiska krav på detta område. 8 december 1976 I våras föreslog folkpartiet i en partimotion att riksdagen skulle fatta I ett principbeslut om att inrätta ett ”eteruniversitet” efter modell av det — Radio och television brittiska Open University. Utskottet anser nu enhälligt att det kravet = i utbildningsväsenskall avslås. I utskottsbetänkandet konstateras, precis som i propositio — det nen, att den brittiska modellen för distansundervisning svårligen kan införas i Sverige. Högskoleväsendets och vuxenutbildningens tradition och uppbyggnad i Sverige är alltför olika de brittiska förhållandena, vartill kommer att studerandeunderlaget måste bedömas vara helt otillräckligt. Folkpartimotionen verkade i de här hänseendena vara i bristande kontakt med de insatser som studieförbunden och andra folkrörelser gör i samarbete med folkhögskolor och högskolor. Det är ju genom en utbyggnad av den verksamheten som vårt folkuniversitet, om man får uttrycka sig så, skall skapas och inte genom en ny institution. Det är glädjande att utskottet så entydigt har avstyrkt tankarna i motionen. Man kan spekulera över hur det kommer sig att de borgerliga nu har accepterat en lång rad av de punkter i propositionen som i våras var helt oantagbara. Jag kan bara finna en förklaring. Då kastade valet sin skugga framför sig. Man hade bestämt sig för att göra socialiseringen av läromedelsmarknaden till en central angreppspunkt mot socialdemokratin. Nu är valet över. Nu är det möjligt att lägga ett sakligt betraktelsesätt på frågorna, och då finner de borgerliga inga svårigheter att ansluta sig till riktlinjerna i propositionen. Helt i onödan utsattes personalen för oro och osäkerhet om framtiden, och arbetet fördröjs i varje fall ett halvår. Det var dumt och onödigt. På två punkter har utskottet ändrat propositionens inriktning. Den ena är organisationsformen. I stället för en självständig stiftelse blir nu utbildningsradion ett dotterbolag av samma typ som lokalradion. Detta är i hög grad en akademisk fråga. Det finns för och nackdelar med båda formerna, men eftersom personalorganisationerna med ett undantag föredrog stiftelseformen så valde jag den, utan att dock därmed markera att det behövde vara den slutliga lösningen. Verksamheten påverkas an s tagligen mycket litet av organisationsformen. Stiftelseformen hade möjligen givit ett intryck av att arrangemanget var mindre provisoriskt, och jag tyckte att det fanns skäl för det, eftersom försöksverksamheten hade pågått under så många år. De som ser stora principiella skillnader i de bägge organisationsformerna ser enligt min mening bara spöken. Den andra punkten gäller avvisandet av samproduktion mellan utbildningsradion och studieförbunden och andra organisationer. Det oroade mig först när jag såg det, men när jag i nästa ögonblick såg att beställningsproduktion var tillåten så log jag — jag måste bekänna att jag gjorde det — ett inre leende. Samproduktionen är alltså möjlig fast bara på ett krångligare sätt. Renlevnadsmännen har fått sitt och byråkratin 87 Radio och television i utbildningsväsendet blir litet större, men annars blir det som förut. Det är sådant som kallas för politiskt trolleri. Till sist, herr talman, är det extra glädjande att förnuftet också har fått råda när det gäller lokaliseringen. En utlokalisering av utbildningsradion utanför Stockholmsområdet hade varit ett hot mot hela verksamheten.

Herr talman! Nej, herr Zachrisson, det är inget politiskt trolleri. Vad som hände när propositionen blev bordlagd var helt enkelt att vi fick en uppmaning från talmanskonferensen att föra över en del av arbetet till höstsessionen. Utskottsordföranden kom till mig som vice ordförande och föreslog att vi skulle skjuta på det här ärendet. Initiativet kom alltså från en företrädare för herr Zachrissons eget parti. Låt mig sedan säga att när vi avstyrker motionerna, samtidigt som vi avstyrker propositionen i vissa delar, beror det ju på den förändring som skett av majoritetsförhållandet. Utskottet har kunnat ta initiativ och tillrättalägga de punkter som vi anser att herr Zachrisson hade lagt upp på ett felaktigt sätt. Vi har sålunda på intet sätt godtagit en socialisering, som herr Zachrisson sade. Och för att göra detta mitt anförande kort kan jag råda herr Zachrisson att grundligt läsa s. 10 i utskottets betänkande. Där står propositionens förslag återgivna — som vi anser vara felaktiga — och varför och hur vi har lagt dem till rätta. Jag behöver inte säga någonting därutöver i detta sammanhang. Vad sedan gäller det aktuella utbildningsorganets produktion av trycksaker har vi sagt att den produktionen skall ske mycket restriktivt och endast i sådana fall då det sker i samband med etersändningarna och programmen där. Jag kan alltså lugna förre utbildningsministern med att det inte har varit valet som har kastat sin skugga över propositionsbordläggningen och inte heller att vi har ändrat ståndpunkt. Vi har efter valutslaget kunnat påverka utskottets ställningstagande på ett helt annat sätt än vi kunnat göra tidigare. Det är däri ”trolleriet” ligger.
Herr talman! Det har naturligtvis alltid sina risker att överta en proposition som är så dålig som den herr Zachrisson lade fram. Men när vi då försöker lägga saker och ting till rätta för att få någon fason på det hela, så finner herr Zachrisson — vilket han nyss gav uttryck åt från denna talarstol — att det är hans gamla proposition som nu har blivit utskottets mening. Detta är ju totalt felaktigt.

Vi har gjort utomordentligt starka begränsningar. Som jag sade i mitt förra anförande Nr 41 är det egentligen bara studieförbund och myndigheter som här får komma Onsdagen den in, och det tycker jag är fullt i sin ordning. 8 december 1976 Och inte för att det angår mig så mycket, eftersom det var riktat mot = folkpartiet, men att försöka antyda att vi i utskottets skrivning på något Radio och television sätt skulle ha accepterat ett statligt läromedelsförlag e. d. är en total fel — i utbildningsväsen läsning — och en helt avsiktlig sådan! Vad det är fråga om här är helt = det enkelt att vi har sagt att detta programorgan skall syssla med lärome delsproduktion och liknande endast när det gäller sådant som har direkt samband med etersändningar. Jag upprepar direkt samband. I utskottets betänkande har vi t.o.m. låtit kursivera ordet direkt. Vi var litet tvek samma om huruvida vi skulle vara så övertydliga, men nu förstår jag att det egentligen inte räcker med kursivering; vi borde kanske rent av ha skrivit med versaler för att herr Zachrisson skulle uppmärksamma vad där står.
Herr talman! Det är inte nödvändigt att gå in i någon lång diskussion om detta. Men det är faktiskt så, herr Nordstrandh, att den moderata motionen innebar att ni tog direkt avstånd från de riktlinjer som propositionen angav för programverksamheten, dvs. de riktlinjer som kommittén hade föreslagit. Men nu godtar ni de riktlinjerna. Jag har inte sagt att detta i och för sig innebär att ni nu sätter till ett statligt läromedelsförlag. Det gör ni inte. Men det är vad ni sade i våras i den offentliga debatten. Ni sade att om ni godkände riktlinjerna för detta, så skulle det bli en socialisering av läromedelsförlagen. Men nu har ni godtagit de här riktlinjerna, och det var alltså en spökdebatt som ni förde i våras på den här punkten. Sedan har ni på två punkter — som jag har markerat — gjort ändringar. Den första ändringen från stiftelse till ett självständigt dotterbolag — ni har faktiskt gett det en mycket självständig ställning — innebär, såvitt jag förstår, egentligen ingenting när det gäller verksamhetens inriktning. Man kan gräla tills man blöder om vilket som är bäst, det ena eller det andra, men det spelar för verksamheten som sådan en fruktansvärt liten roll vilket alternativ man väljer, det tror jag att herr Nordstrandh skall upptäcka om han tittar på hur verksamheten är utformad. Det för mig väsentliga är att denna verksamhet får fortsätta. Om inte TRU hade funnits skulle nämligen eftersatta grupper i vårt samhälle vara mycket dåligt ställda, eftersom de privata läromedelsförlagen, som ju behärskar marknaden i samhället totalt när det gäller läromedel, inte av naturliga marknadsekonomiska skäl är intresserade av de här små grupperna — handikappgrupper och minoritetsgrupper av olika slag. Därför är den här verksamheten oändligt väsentlig, och det gläder mig för den skull att vi får den till stånd. Visserligen har det blivit ett halvårs försening, och det beklagar jag, men den kommer ändå till stånd och det är det viktiga. Radio och television i utbildningsväsendet vet jag inte om ni riktigt är klara över vad ni har skrivit. Det ni har skrivit i utskottsbetänkandet betyder ingenting; det innebär bara att man via beställningsformen kan ordna samproduktion. Det blir mer byråkrati och det blir krångligt för mänskligheten på det här viset, men det spelar i praktiken ingen som helst roll. Man kan samproducera med dem som man vill samproducera med lika bra med er modell —- men den blir, som sagt, litet krångligare.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta att tjata om dessa saker många minuter till, men när det gäller vilka som skall och får beställa har vi gjort betydande inskränkningar. Enligt den ursprungliga propositionen var det ganska fritt fram för beställare som hade råd att beställa. Sådana beställningar tillför ett företag — i detta fall programorganet — nya, goda medel, och görs de ideligen av samma person medför det alltid risk för påverkan. Det har vi, menar jag, satt stopp för. Vi anger alltså en annan riktlinje än den ursprungliga propositionen. När det gäller produktionen av läromedel är det alldeles definitivt något helt annat än tidigare som vi ger klartecken för i utskottsskrivningen. Hade vi följt de riktlinjer som angavs i herr Zachrissons proposition hade det funnits alla möjligheter för det här programorganet - om man så hade velat — att utvecklas till ett nytt statligt läromedelsförlag. Det är den riktlinjen som vi definitivt har övergett. Vår riktlinje för organets produktion av läromedel och liknande är alltså den att man endast har att framställa sådant som har omedelbart och direkt samband med etersändningen — punkt och slut. Det är två helt olika riktlinjer, vår och herr Zachrissons.
Herr talman! Jag har kanske inte så stor anledning att gå upp i den här omgången. Men eftersom herr Zachrisson uttryckte sin glädje över att propositionen blivit behandlad så här snabbt som den blivit och att TRU kan fortsätta sin verksamhet vill jag anföra att den glädjen är ömsesidig. Vi kunde naturligtvis ha tillämpat det förfaringssättet att vi dragit in propositionen och lagt fram en ny. Men vi ansåg det angeläget att den här frågan blev så snabbt behandlad som möjligt — inte minst på grund av personalens osäkerhet om fortsättningen. Därför föredrog vi, herr Zachrisson, att via utskottsinitiativ — genom att vi har majoritet i utskottet — lägga fast de riktlinjer som vi ansåg nödvändiga. Därmed blev det en snabbare behandling, och verksamheten kan komma i gång snabbare än den annars skulle ha gjort. Vi har alltså föredragit att behandla frågan på det här sättet. Det är det svar jag vill ge herr Zachrisson. Utöver det har jag inte någon anledning att i den här omgången polemisera mot herr Zachrisson.
Nr 41 Herr talman! Ja, herr Larsson i Staffanstorp, det är klart att vi till Onsdagen den sammans är glada över att verksamheten kommer i gång. Men det har 8 december 1976 naturligtvis också varit relativt lätt för er att följa den här gången som I herr Larsson beskriver, eftersom de frågor där ni har ändrat uppfattning Radio och television i allt väsentligt är principfrågor. Hade man behövt bearbeta dem kan = i utbildningsväsenjag förstå att man hade behövt en ny proposition, men när ni som sagt = det i allt väsentligt ansluter er till de principer som propositionen står för är det klart att det inte är svårt att ta det här steget. Till herr Nordstrandh vill jag bara säga att det skulle vara intressant att föra en något mera sofistikerad debatt om detta ärende, för jag är tämligen övertygad om att herr Nordstrandh inte har förstått att det är en formidabel skenlösning som han här står och talar för. I praktiken innebär det som utskottet har skrivit och som herr Nordstrandh nu med så stor emfas ansluter sig till ingenting annat än att man kan ha praktiskt taget vilken samproduktion som helst. Om man bara ser till att man använder den byråkratiska ordning som herrarna tycker att man skall ha så går det bra. Men å la bonne heure — det löser kanske något av alla de 400 000 jobb som skall skapas, så det är väl O.K. Men i själva verket är det ett politiskt trolleri som herr Nordstrandh ägnar sig åt. Det har ingenting med den praktiska verkligheten att skaffa.

Herr talman! Jag vill först slå fast att det är positivt att man för samman SR/UTB med TRU till en enhet. Den inriktning som anges betraktar jag också som i stort sett positiv. Den innebär bl.a. en förstärkt satsning på hittills eftersatta grupper och områden såsom förskolan och vuxenutbildningen. Nu kan man emellertid välja olika vägar för att nå denna sammanslagning, och där delar jag inte utskottets uppfattning om vad som bäst gagnar den blivande utbildningsradions integritet och personalens självständighet. Propositionen föreslog ursprungligen en stiftelse under utbildningsdepartementets område, men man har i utskottet enats om att ett dotterbolag till Sveriges Radio är att föredra. Därigenom skulle man tillförsäkra dotterbolaget det integritetsskydd som lagar och avtal ger Sveriges Radio. Jag är överens med utskottet om att dotterbolagsformen är bättre än en fristående stiftelse, men de facto innebär också den form som utskottet givit dotterbolaget — såsom också framhållits här i dag — en uppsplittring av Sveriges Radio i ytterligare flera enheter. Dotterbolaget kommer att få en ännu mer fristående ställning än lokalradion, bl.a. genom den egna budgeten, och denna uppsplittring kommer att öppna möjligheter 9 Radio och television i utbildningsväsendet för styrning genom anslagsfördelningen mellan företagen. De skäl som anförts mot en inordning i Sveriges Radio är svaga och motsvarar inte de nackdelar som ett fristående dotterbolag medför. Det främsta skäl som åberopats är att den kommande utbildningsradion kommer att stå för en helt annorlunda produktion än vad Sveriges Radio i dag erbjuder. Så är det nu förhoppningsvis inte — en av Sveriges Radios uppgifter är ju enligt radioavtalet kunskapsförmedling, och gränsdragningen mellan ett samhällsreportage och ett program av utbildningsradion kommer att bli mycket svår att göra. Det kommer att innebära att man inför nonsensdefinitioner av typen utbildningsprogram, det är vad utbildningsradion producerar. Också på samtliga program som produceras av Sveriges Radio måste man kunna ställa höga pedagogiska krav. Sammanfattningsvis anser jag alltså att övervägande skäl talar för ett inordnande av utbildningsradion under Sveriges Radio, och jag yrkar på denna punkt bifall till vår motion 1976/77:4. Genom detta skulle man också lösa en mängd andra problem i utskottsskrivningen som jag ställer mig tveksam till och där jag har följdyrkanden om inte riksdagen skulle bifalla vårt förslag om en inordning av programorganet under Sveriges Radio. Det gäller först förslaget om en organisationskommitté. Det enda vettiga är att direkt tillsätta en styrelse som får det samlade ansvaret för såväl budget och personal som policyfrågor, alternativt att riksdagen klart uttalar att en styrelse skall tillsättas senast den 1 april 1977 för att ta ställning till dessa frågor. En organisationskommitté innebär att man undviker de lagar om medbestämmande och annat som åtminstone ett av de övriga partierna i riksdagen talat sig så varmt för. Personalen kommer visserligen att få representation i organisationskommittén men inte ha den ställning och det inflytande som de fackliga organisationerna har tillerkänts genom lagen om medbestämmande. Styrelsen kommer den dag den tillsätts att vara uppbunden av organisationskommitténs beslut. Nu kan man visserligen invända att det står i utskottsskrivningen att all nuvarande personal vid SR/UTB och TRU kommer att erbjudas anställning inom det nya programorganet. Men det betraktar jag som en typisk arbetsköparattityd. Var bara lugna — ni kommer att erbjudas jobb, säger man, och det skall ni vara tacksamma för. Men det står ingenting om vilka jobb det är och ingenting om inflytande över de egna arbetsuppgifterna. Jag hemställer alltså här att riksdagen beslutar tillsätta en styrelse som skall utses omedelbart efter beslutet för att skyndsamt genomföra sammanförandet och bolagsbildningen, alternativt att riksdagen uttalar att en styrelse tillsätts senast den 1 april 1977. Den andra invändningen gäller det här med beställningsproduktionen. Jag är helt överens med utskottet och med regeringen i dess proposition om att beställningsproduktion skall få förekomma för högskolan. Visserligen sägs det att beställningsproduktion därutöver bör få förekomma endast i begränsad utsträckning, men jag anser ändå att den skrivning som finns kan ge utrymme för en expansion av denna produktionsform, Nr 41 vilket allvarligt skulle SURA ASH integriteten hos företaget: Jag yrkar Onsdagen den här att det i utskottets skrivning bör stå att beställningsprojekt bör få 8 december 1976 göras enbart för högskoleområdet. Att vänsterpartiet kommunisterna är för ett förstatligande av all läro — Radio och television medelsproduktion torde vara väl känt vid det här laget. Vi har väckt i utbildningsväsenmånga motioner i frågan här i riksdagen som tyvärr gång på gång avslagits det av de övriga partierna. Men vi anser inte att det är den diskussionen som det gäller i det här sammanhanget. Jag vill slutligen ta upp ytterligare en punkt. Det gäller den i dag så omdiskuterade frågan om företagets lokalisering. Vi är ense med utskottet om att utbildningsradion skall ligga i Stockholmsregionen. Vi anser däremot inte att man i den här första omgången helt skall utesluta Stockholm, utan vi anser att det bör ingå som ett alternativ i diskussionen — utan att vi i dag vill ta definitiv ställning. Underlaget för ett bestämt beslut i den ena eller andra riktningen är alltför svagt, särskilt mot bakgrund av det kommande bolagets speciella karaktär, vilka tekniska resurser det kommer att få osv. Avsikten är uppenbarligen inte att dotterbolaget skall få helt egna produktionsresurser utan att det till stor del skall förlita sig på Sveriges Radios tekniska resurser m.m. Och det är ju också det enda ekonomiskt försvarbara. Men då talar effektivitetsskäl och praktiska skäl för att utbildningsprogramorganet förläggs i närheten av Sveriges Radio. Några sysselsättningsvinster står inte heller att finna genom att flytta ut ett antal tjänstemän utanför kärnområdet. Ur sysselsättningssynpunkt krävs helt andra insatser från statens sida som prioriterar tillverkningsindustri i de södra regionerna. Herr talman! Med detta yrkar jag i första hand bifall till motionen 4 av herr Werner m.fl., i andra hand att riksdagen, om motionen 4 inte bifalles, 1. dels uttalar sig för en lokalisering av utbildningsprogrambolaget till Stockholmsområdet inberäknat kärnområdet, dels bemyndigar regeringen att besluta om den närmare lokaliseringen av utbildningsprogrambolaget, 2. uttalar att utbildningsprogramorganet bör få göra beställningsprojekt enbart för högskoleområdet, 3. uttalar att en styrelse bör tillsättas snarast, dock senast den 1 april 1977, för att trygga personalens förhandlingsrätt.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg enbart ägna mig åt lokaliseringsfrågan. I motion 1975 77:11 är man enig om att lokaliseringen skall göras till Stockholmsområdet. Man tar emellertid inte ställning till förslaget om Norrtälje som lokaliseringsort, utan anser att regeringen skall besluta om till vilken kommun i Stockholmsområdet lokaliseringen skall ske. 93 Radio och television i utbildningsväsendet Bland remissyttrandena till TRU-kommitténs betänkande trycker arbetsmarknadsstyrelsen mycket starkt på kravet att lokaliseringen av TRU skall ses som en viktig regionalpolitisk åtgärd. Länsstyrelsen i Stockholms län har enhälligt förordat Norrtälje, detta främst på grund av den regionala obalans som råder i detta län och den låga andel arbetstillfällen som Norrtälje har i regionen, i synnerhet när det gäller kvinnor och långtidsutbildad arbetskraft. Vad det geografiska avståndet beträffar ligger ju Norrtälje inte så väldigt avlägset från Stockholm. Som riksdagsman och bosatt där är jag ju exempelvis på grund av närheten till Stockholm inte berättigad till fullt traktamente. Och vägen Norrtälje-Stockholm förbättras successivt. Ungefär halva sträckan är i dag motorväg, och resterande sträcka Libby-Brottby skall enligt långtidsplanen vara ombyggd under 1980-talet. Efter denna ombyggnad tvivlar jag på att man uppnår några mätbara tidsvinster genom att lokalisera TRU söder om Stockholm. Vid en lokalisering till Norrtälje slipper man ju trafiken genom Stockholm, när man skall till Sveriges Radio. Dessutom förbättras den kollektiva trafiken med direktbussar Stockholm-Norrtälje i båda riktningarna och SL:s 70-kort gäller. Att den dåvarande socialdemokratiska regeringen vid propositionsskrivandet, med tanke på förestående val, körde över den enhälliga länsstyrelsen med landshövding Hjalmar Mehr i spetsen och dessutom sin egen riksdagsman Åke Wictorsson, som tidigare uppvaktat den förre utbildningsministern i ärendet till förmån för Norrtälje, är väl inte så mycket en omtanke om TRU, utan mera en rent valtaktisk åtgärd. Jag kan påminna om att både Haninge och Botkyrka vid den tidpunkten hade en knapp icke-socialistisk majoritet. Jag hoppas att utskottet vid studiet av remissvaren uppmärksammat den regionala obalansen i Stockholms län. Norrtälje kommun är till strukturen en utpräglad jord och skogsbruksbygd, och eftersom industrialiseringen är låg har kommunen en god fysisk miljö. Detta tillsammans med Roslagens vackra natur, inte bara om sommaren utan även under andra årstider, besjungen av trubadurer och poeter, har gjort att kommunen blivit eftertraktad av fritidsmänniskorna. Med sina ca 34 000 fritidshus är Norrtälje den mest utpräglade fritidskommunen i vårt land. Så länge exploateringen pågår ger det här en del jobb, men samtidigt tas en mängd mark i anspråk som genom bebyggelsen blir improduktiv, och när exploateringen upphör leder detta till att en mängd arbetstillfällen försvinner på grund av nedlagd skogs och åkermark samt till inkomstbortfall för yrkesfiskare, anläggnings och byggnadsarbetare m.fl. I Länsplanering 74 har man också gjort den här bedömningen och räknar där med en minskning av arbetstillfällena inom dessa yrken. Och en kommun kan inte från kommunalekonomisk jämlikhetssynpunkt vara serviceorgan på fritiden åt människor från i huvudsak andra delar av vårt land och vår region. Kommunen måste också ges möjligheter till arbetstillfällen, som på sikt ger kommuninvånarna framtidstro. En — Nr 41 lokalisering av TRU till Norrtälje tror jag skulle vara den injektion som Onsdagen den skulle bli början till en bättre regional balans för Stockholms läns nord 8 december 1976 ostregion. Vore inte detta en bättre väg att pröva än att Norrtälje kommun — tvingas stämma in i den klagokör som blir alltmera vanlig, nämligen: - Radio och television Inlemma oss i det allmänna stödområdet. i utbildningsväsen Jag hyser naturligtvis den största tilltro till den nuvarande regeringens = det regionalpolitiska omdöme och sätter nu min lit till att den mycket noga försöker sätta sig in i Norrtälje kommuns sysselsättnings och regionalpolitiska problem. Men är det några av kammarens ledamöter som tror att den har bättre tid och möjligheter till detta än utbildningsutskottets ledamöter haft? Jag tycker att det är en svaghet i betänkandet att utskottet inte utnyttjar den här chansen att åstadkomma en avgörande regionalpolitisk satsning, och detta med minsta möjliga personella påfrestningar som följd, genom att besluta att föreslå riksdagen att bifalla motion nr 1427 och på så sätt definitivt avgöra att TRU förlägges till Norrtälje. Herr talman! Jag har inget yrkande utan förlitar mig nu helt på regeringen och dess goda omdöme.

Herr talman! Den svenska utbildningsradion har utretts under nästan ett decennium. Den långa utredningstiden har varit till nackdel för utbildningsradions utveckling. Att Sveriges Radios utbildningsavdelning och TRU kunnat göra så många fina program och så många goda insatser är en prestation mot bakgrund av att man arbetat i en ständig osäkerhet, att man vetat så litet om vad det skall bli av utbildningsradion. Därför är det väldigt glädjande att riksdagen nu tycks kunna enas om ett — om än interimistiskt — förslag till hur utbildningsradion i framtiden skall vara organiserad. Det är särskilt glädjande som de förslag som nu kommer från ett i allt väsentligt enigt utskott innebär att — i motsättning till vad Bertil Zachrisson försökte hävda — de liberala kraven har tillgodosetts om att utbildningsradion skall vara decentraliserad, ha garantier mot statlig dirigeringslusta och kunna hävda sin integritet. På få områden är socialism och centralisering så olyckliga som när det gäller läromedel — tryckta som etersända. Centralstyrning innebär ju ett system där allt fler elever ges en och samma version av verkligheten. Men verkligheten är aldrig entydig. Urvalet av fakta är präglat av värderingar, kunskaper och personlig bakgrund hos den eller dem som svarar för urvalet. Utsiktspunkten präglar den bild som förmedlas. Därför är det i ett demokratiskt samhälle viktigt att skolan förmedlar flera bilder, att alla klassrum inte blir identiska. Mot den bakgrunden var vi från folkpartiet mycket kritiska både mot de två tidigare TRU-utredningarna och mot den förra regeringens proposition i våras om utbildningsradion. På fem olika punkter visade den 95 Radio och television i utbildningsväsendet förra regeringen hur liten faroinstinkt den hade inför att staten skulle få makt och myndighet över etermedia: För det första föreslog den förra regeringen att Sveriges utbildningsradio skulle bli en helstatlig stiftelse direkt under utbildningsdepartementet. På så sätt skulle vi för första gången få helt statlig radio och TV i Sverige, ett ämbetsverk för utbildningsradio. Sveriges Radios uppbyggnad kan kritiseras, men radioavtalet och den litet komplicerade sammansättningen av styrelsen ger i alla fall vissa garantier för självständighet. Men vem skulle ha utsett styrelsen i utbildningsradion enligt det gamla regeringsförslaget? Jo, regeringen själv. Och vem skulle ha bestämt stiftelsens stadgar? Jo, samma regering. När utskottet nu enhälligt överger propositionen och föreslår att den nya utbildningsradion skall bli ett dotterbolag till Sveriges Radio så värnar man på ett glädjande sätt om utbildningsradions integritet. För det andra såg den gamla regeringen mycket små risker i att de som redan har makt skulle få mera makt: via särskilda kommittéer skulle myndigheter och folkrörelser kunna påverka program, budget och planering. Det skulle innebära att Utbildningssveriges redan mäktiga skulle få än mera att säga till om. När utskottet nu föreslår att kommittéerna skall bli rent rådgivande är detta också ett steg för att värna utbildningsradions självständighet mot starka. påtryckningsgrupper. För det tredje fanns det i regeringspropositionen en möjlighet att förvandla utbildningsradion till början av ett monopol på läromedelsområdet. De etersända läromedlen skulle spela en allt viktigare roll. Samtidigt skulle utbildningsradion producera läromedel. Lars Ag — en av de ledande i arbetet både för att få fram utredningsbetänkandena och för att få fram propositionen och av den gamla regeringen designerad som chef för utbildningsradion — karakteriserade ett av syftena med den nya utbildningsradion som att man ville ”skapa en bjässe på läromedelsmarknaden”. För socialdemokraterna, som ju på sin partikongress tagit ställning för att hela den svenska läromedelsbranschen skall förstatligas, är det självfallet svårt att se riskerna i en sådan utveckling. För oss liberaler som vill ha frihet och mångfald också på läromedelsområdet och som vill att elever och lärare skall kunna välja mellan flera konkurrerande läromedel i skolorna skulle utbildningsradion som bjässe på läromedelsmarknaden vara en stor fara. När nu utskottet enhälligt kraftigt begränsar den nya utbildningsradions möjligheter att producera tryckta läromedel är därför detta mycket tillfredsställande. Konkurrensen och mångfalden skall upprätthållas också på läromedelsområdet. För det fjärde ansåg Bertil Zachrisson i sin proposition att organisationer och myndigheter i samproduktion med utbildningsradion skulle kunna göra program. Detta var ett av de allvarligaste hoten mot utbildningsradions integritet mot samhällets mäktiga. Låt oss ta ett exempel. När LO efter den stora gruvstrejken ville ha mer ordning i leden vände man sig till TRU för att få en programserie till stånd. TRU skulle göra program, LO stå för studiematerialet. Men TRU lydde inte riktigt order. Serien Arbetare 71 blev inte så okritisk som LO velat. Det socialdemokratiska partiet och LO gick hårt ut mot misshagliga producenter. Intressant är inte om programserien var bra eller dålig — själv tycker jag den var dålig. Det viktigaste är att LO ansåg sig ha rätt att få för sig tillrättalagda program producerade och etersända av utbildningsradion. Den samproduktion som den förra regeringen föreslog innebar att en stor studieorganisation, en myndighet eller en organisation skulle kunna gå in i utbildningsradion och erbjuda pengar för att ett program skulle produceras och sändas. Det skulle ge utomstående organisationer en möjlighet att dirigera hur utbildningsradion skulle använda sina resurser och det skulle också ge dessa organisationer en vetorätt mot vad som TV sänder om organisationen. Samproduktionen förutsatte ju att bägge parter var överens. Här skulle alltså Arbetsgivareföreningen eller arbetsmarknadsstyrelsen direkt kunna nå ut i etern med sin verklighetsbild. Det hade varit allvarligt för utbildningens frihet. Nu avstyrker utskottet enhälligt propositionens förslag om samprojekt och föreslår betydande restriktioner. Det är bra att socialdemokraterna nu ändrat sig på den punkten. För det femte och slutligeh ansåg den förra regeringen att utbildningsradion skulle kunna göra rena beställningsjobb. Om en myndighet ville ha en film — t.ex. för visning som reklamförspel på biografer eller för internutbildning — skulle den kunna gå till utbildningsradion med sin beställning. Utbildningsradion skulle fungera som vilken reklambyrå som helst. Samme producent skulle ena dagen göra ett beställningsuppdrag åt en myndighet, andra dagen ett utbildningsprogram om samma myndighet. Tror någon att det då skulle varit lätt att bevara utbildningsradions självständighet och integritet? Både Sveriges Radio och radioutredningen var skarpt kritiska till beställningsjobb för utbildningsradion. Det skulle ha skapat ett beroendeförhållande mellan utbildningsradion och organisationer och myndigheter. För ett halvår sedan besvärades socialdemokraterna mycket litet av den kritiken. Nu har en ändring till det bättre skett, och starka inskränkningar läggs på möjligheterna till beställningsproduktion. De nuvarande regeringspartierna hade olika praktiska förslag till hur utbildningsradions organisation skulle lösas. Det väsentliga i alla dessa förslag var värnandet om utbildningsradions självständighet. De organisationsförslag som utskottet lägger fram innebär en annan praktisk form för verksamheten än vad vi förutsåg i partimotionen, men de tillgodoser i sak vår kritik mot den gamla regeringspropositionen. De förslag socialdemokraterna lade fram för ett halvår sedan var att vi i Sverige skulle få den första helstatliga radiokanalen, vi skulle få en Sveriges pampradio. När nu gårdagens beslutsfattare blivit dagens opposition har man också på ett helt annat sätt börjat slå vakt om etermediernas integritet mot överheten. Det är ytterligare ett exempel på regeringsskiftets positiva verkningar. Radio och television i utbildningsväsendet 9” Radio och television i utbildningsväsendet
Herr talman! Jag skall säga några ord om principerna för decentraliseringen av de nu ifrågavarande utbildningsprogrammen i radio och TV. I utbildningsutskottets betänkande konstateras att det finns starka skäl att bygga ut den del av utbildningsprogramproduktionen som sker regionalt. Jag tycker den här formuleringen är oklar. Kan man tolka detta uttalande så att det avser de rikssända programmen? I radio och TV i övrigt är det just dessa program man har avsett och inte de lokalt producerade programmen som sänds lokalt. Mig veterligt är det första gången de lokalt sända programmen inräknats. Utskottet säger: ”Den regionala verksamheten bör i framtiden ha minst samma andel av den totala verksamheten som den regionala produktionen nu har när det gäller skolradion.” Jämförelsen med skolradion borde i stället ha gjorts med radio och TV-verksamheten i övrigt och anslutits till de principer som är aktuella i det sammanhanget. Enligt min mening är det angeläget att i den här debatten få preciserat hur stor andel av riksprogramproduktionen som bör ske regionalt. En precisering av de rikssända programmen har gjorts av riksdagen tidigare när vi haft frågan om en decentralisering av Sveriges Radios verksamhet uppe.

Men jag skall inte ta upp den saken i det här sammanhanget. Den sittande radioutredningen har låtit förstå att den ämnar föreslå en ytterligare ökning av den andel av riksprogrammen som skall produceras ute i distrikten. Siffran 35 96 har nämnts som ett mål för den decentraliserade produktionen i framtiden. Mot den här bakgrunden vill jag fråga statsrådet om han finner att det föreligger i princip samma skäl för decentralisering av utbildningsprogrammen som för t.ex. barnprogram, ungdomsprogram, samhällsoch kulturprogram inom den allmänna programverksamheten. Finns det verkligen anledning att avstå från decentralisering av program för rikskanalerna genom TRU? Jag kan inte finna att det varit utskottets mening. Jag har frågat ledamöter i utbildningsutskottet tillhörande centern, folkpartiet och moderaterna om vad utskottets skrivning egentligen innebär. Svaret har i samtliga fall varit att det nu är fråga om en decentralisering i reell mening. Jag anser emellertid att skrivningen är så oklar att den också kan tolkas så, att det inte blir fråga om någon decentralisering alls när det gäller de rikssända programmen -— alltså att det ungefär som nu blir fråga om en hundraprocentig produktion av de rikssända programmen i Stockholm. Enligt vad jag förstår har detta icke alls varit utskottets mening. Jag vill därför fråga utskottets talesmän, vad som egentligen är meningen med den skrivning som finns här. Innebär den verkligen att man skall ha en decentralisering som i stort sett motsvarar den som gäller för radion i övrigt? Om decentraliseringen omfattar såväl rikssända som lokalt sända program — det har sagts från denna talarstol i dag — betyder detta i sak med nuvarande andel lokala program, producerade lokalt för lokal sändning, att nästan 100 96 av de rikssända programmen produceras i Stockholm, och det har, såvitt jag förstår, icke varit utskottets avsikt. Motivet för att decentralisera programverksamheten har ju angetts vara att ta till vara programmöjligheterna i landets olika delar. Min fråga till departementschefen innefattar också hans syn på möjligheterna att genom en decentralisering av skolradio och skol-TV-programproduktionen liksom av TRU-produktionen utnyttja tillgängliga undervisningskrafteri hela landet. Som jag nämnde produceras i dag omkring en tredjedel av alla kulturprogram, samhällsprogram, underhållningsprogram och barn och ungdomsprogram i rikskanalerna av distrikten. Enligt den tolkning av utskottets skrivning jag har fått från några av utskottets ledamöter är avsikten att TRU:s verksamhet verkligen nu skall decentraliseras i anslutning till samma principer som gäller för radio och TV i övrigt. Man kan, tyvärr, inte dra den slutsatsen av utskottets skrivning. Därför vill jag ställa följande frågor till utbildningsministern: Delar utbildningsministern den uppfattning som jag har uttryckt? Kommer i så fall direktiven till organisationskommittén för TRU:s framtida verksamhet att få den inriktningen?

Herr talman! Jag skall givetvis inte gå in på de frågor som Jan-Ivan Nilsson i Tvärålund ställde till utbildningsministern, men jag vill gärna svara på de frågor han riktade till utskottets talesmän. Genom att använda skolradioprogram som exempel har vi måhända oavsiktligt, enligt Jan-Ivan Nilssons sätt att läsa, så att säga bantat ner riksprogrammet något. Utskottet ger emellertid organisationskommittén uppgiften att inleda en successiv utbyggnad av den regionala verksamheten. Likartade uppgifter kommer sedermera att åvila bolagets styrelse. Min uppfattning är att det här gäller riksprogrammen.

Herr talman! I motionen 2386 har jag föreslagit att den radio och TV-verksamhet som vi nu behandlar skall förläggas till Norrtälje kommun. Jag kan instämma i de synpunkter som herr Johansson i Hållsta Radio och television i utbildningsväsendet Radio och television i utbildningsväsendet 100 har anfört tidigare, och det gör att jag här skall inskränka mig till några ytterligare kommentarer.

Vad han säger om behovet av arbetstillfällen i Norrtälje kommun vill jag också understryka. Detta är några tungt vägande skäl, som bör beaktas när man i fortsättningen diskuterar vilken kommun som skall få den här verksamheten. Jag noterar med tacksamhet de preciseringar som utskottsrepresentanten herr Nordstrandh gjorde tidigare i debatten, framför allt för att herr Nordstrandh klargjorde att utskottets mening är att Norrtälje skall räknas in i Stockholmsområdet utanför kärnområdet — där utskottet menar att lokalisering skall ske.

Jag tycker det är ganska positivt för oss som gärna vill ha en lokalisering till Norrtälje av de skäl som herr Johansson i Hållsta och jag här tidigare har anfört. Det ansvariga statsrådet för dessa frågor är ju närvarande i kammaren, och jag hoppas att statsrådet tar hänsyn till vad som här har sagts om Norrtälje och att denna verksamhet lokaliseras till Norrtälje kommun. Det är ett mycket starkt önskemål från kommunens sida att denna lokalisering skall komma till stånd. Man har möjligheter att ställa mark till förfogande. De övriga skäl som anförts väger som sagt mycket tungt.

Herr talman! Jag anser att det är en mycket bra lösning som man efter åtskilligt arbete har sytt ihop i utbildningsutskottet. I stor enighet har man kommit fram till en lösning av frågan på vilket sätt utbildningsradioverksamheten skall bedrivas. När propositionen om utbildningsradion lades fram i våras, bedömde vi från vårt håll — mot bakgrund av de stora oklarheter och svagheter som fanns i regeringsförslaget — att det fanns vägande skäl att koppla samman behandlingen av denna fråga med radioutredningens arbete. Men sedan dess har det perspektivet helt förändrats med tanke på både radioutredningens arbetssituation och den förlängning av radioavtalet som ägt rum. Jag menar att en klar fördel med utskottets förslag är att man valt en lösning där allmänna spelregler är etablerade och där det finns garantier för att de annars svårknäckta frågorna om företagets integritet och själv = Nr 41 ständighet kan lösas på ett bra sätt. Onsdagen den Därför finner jag det något märkligt när herr Zachrisson, som tidigare 8 december 1976 som statsråd har haft ett särskilt ansvar för rundradioverksamheten i - landet, gör gällande att det är en akademisk fråga vilken organisations Radio och television form och vilken ställning som detta nya organ får. Jag minns mycket = i utbildningsväsenväl hur det var här i riksdagen — i kammaren och i kulturutskottet — = det när vi behandlade frågan om lokalradions bildande som ett dotterbolag till Sveriges Radio, och de ingående överväganden vi då hade om hur man skulle uppfylla de självklara krav som måste ställas på etermedieföretags integritet och självständighet. Jag menar att det vore värdefullt om vi i framtiden kunde vara ense om hur viktigt det är att vi kan klara de här frågorna på ett tillfredsställande sätt och att vi inte gör dem till trivialiteter. Jag vill kort kommentera de uttalanden som gjorts när det gäller en ökad programproduktion ute i landet och utanför storstadsområdena. Det är riktigt att det är oklart skrivet i utbildningsutskottets betänkande, och jag är glad över de förtydliganden som kommit från utskottets företrädare på den punkten. Det har varit helt avgörande för oss i centern, när vi har tagit ställning till frågan hur vi skall ha det med utbildningsradion, att man på samma sätt som när det gäller rundradioverksamheten i övrigt skall eftersträva en ökad produktion ute i landet. Om denna inriktning av rundradioverksamheten har också rått en mycket stor enighet i kulturutskottet. Anledningen till att jag har begärt ordet är närmast lokaliseringsfrågan. Här måste det nya företagets karaktär, resursfrågor och frågor om samutnyttjande bli avgörande. Men de regionalpolitiska bedömningarna är också mycket väsentliga. Jag finner det märkligt att man från socialdemokratiskt håll i denna fråga har en reservation. I det regeringsförslag som lades i våras begärde man bara ett bemyndigande för regeringen att besluta om den närmare lokaliseringen. Nu finns det klart uttryckt i utskottets betänkande att lokaliseringen skall vara utanför kärnområdet, att man skall besluta efter hörande av Sveriges Radio och TRU-kommittén och med beaktande av personalens intressen. Jag menar att det är väsentligt i sammanhanget. När det gäller vilken ort som skall väljas av de två orter som mest har diskuterats eller valet av lokaliseringsort över huvud taget i Stockholmsområdet vill jag bara säga att från regionalpolitisk synpunkt är Norrtälje att föredra. Haninge är också ett bra alternativ från regionalpolitisk synpunkt. Det är väsentligt att utskottet med sin skrivning har markerat betydelsen av de regionalpolitiska faktorerna i bedömningen av lokaliseringsfrågan. Jag förväntar mig att man skall komma fram till ett bra resultat i regeringen som kan förbättra situationen i någon av våra många arbetsplatsfattiga förortskommuner i Stockholms län. Det har förts en diskussion här om vad som menas med Stockholmsområdet. Det är inte så konstigt att den diskussionen har förekommit. 101 Nr 41 Stockholmsområdet är inte något preciserat eller något en gång för alla fastställt begrepp. En del människor menar med Stockholmsområdet detsamma som Storstockholmsområdet, en del menar Stockholmsregionen, andra talar om Stockholms län.

Detta bör ses som ett fullföljande av de uttalanden som gjordes i regeringsdeklarationen. Särskilt intressant är. också att arbetsmarknadsutskottet där tar ställning till frågan hur man skall förfara med de statliga arbetsplatserna i Stockholmsområdet. Det sägs mycket klart i texten till utskottsbetänkandet att ”staten såsom en stor arbetsgivare i Stockholmsområdet har ett ansvar för en förbättrad inomregional balans i området. Vid fördelning av arbetsplatser inom regionen bör större hänsyn tas till önskemål från regionala myndigheter.” Jag förväntar mig att samma syn som kommit till uttryck när det gäller de statliga arbetsplatserna också skall vara av stor betydelse när det gäller regeringens agerande och beslut om den närmare lokaliseringen av utbildningsradion.

Herr talman! När propositionen 110 förelåg i våras väckte jag en motion, nr 2383, där jag anförde kritiska synpunkter på den föreslagna lokaliseringen av utbildningsprogramorganet. Jag uttryckte min besvikelse över att företaget skulle lokaliseras till landets största tätort. Jag anförde en del yttranden av länsstyrelsen i Västerbotten, av Umeå kommun och av Åke Söderlind vid Sveriges Radio i Umeå. I en artikel rubricerad Regionalpolitikens Waterloo framförde den senare sin besvikelse över att finna att resultatet av fyra års utredande blivit att man valt Stockholm till förläggningsort —- ”av regionalpolitiska skäl”. I klämmen till min motion hemställde jag att en del av utbildningsprogramverksamheten skulle förläggas till Umeå. Också i andra motioner har man visat på Umeå som lämplig ort.

Från 1430 anställda har man alltså nu kommit ned till 460, 8 december 1976 och det kanske blir ännu färre. ige dia I skrivelsen av den 30 november från Umeå kommun finns några rader — Radio och television som jag vill läsa in i protokollet. Det gäller frågan vad som är dyrt och = i utbildningsväsenvad som är billigt, vad som är stora kostnader för staten. det ”Mot bakgrunden av dessa väsentliga avsteg från de ursprungliga förslagen anser Umeå kommun befogat påstå att genomförandet av omlokaliseringarna för Västerbottens del mycket illa överensstämmer med den mer balanserade utveckling inom lokaliseringsregionerna som statsmakterna avsett. Kommunen har också tidigare haft anledning hävda, att de samhällsekonomiska perspektiven och lokaliseringspolitiska motiven alltmer trängts undan i de särskilda utredningar som följt på delegationens ursprungliga förslag. Enligt dessa förslag skulle Västerbotten tillföras 23 96 av de till skogslänen omlokaliserade 6 200 arbetstillfällena. Hittills beslutade och föreslagna omlokaliseringar motsvarar endast 10 96 för Västerbottens del.” I tidningen Västerbottens-Kuriren har rektorn för Umeå universitet, Lars Beckman, i dag med bitterhet skrivit om resultatet av utlokaliseringen. Han har också tagit upp TRU under delrubriken TRU går i stöpet? Han säger där: ”En lokalisering av TRU till Umeå var tidigare föreslagen. Efter regeringsskiftet växte förhoppningarna om lokalisering av åtminstone en del av TRU till Umeå. Detta ser emellertid ut att gå i stöpet att döma av ett enigt nej på utskottsnivå. Vad som återstår att hoppas på är en lokalisering av SBL:s produktionsverksamhet till Umeå i samarbete med KABI, ca 200 tjänster.” Och så vill jag understryka vad som skrivs i nästa mening: ”Man kan konstatera att ingen lokaliseringsort fått ett så negativt utfall som Umeå. Om också lokaliseringen av en del av SBL till Umeå går om intet får behandlingen betecknas som rent uppseendeväckande för att inte säga rå.” Sedan tar han upp motståndet mot utflyttningarna. Jag hörde herr Zachrisson i slutet av sitt anförande i dag säga att det var väl att det inte blev en förläggning av denna verksamhet i enlighet med motionens förslag, alltså en utlokalisering — det skulle ha varit ett hot mot hela verksamheten. Jag är mycket förvånad över det uttalandet och över att det i dag anses omöjligt att enligt det förslag som delegationen ursprungligen lade fram förlägga den största delen av denna utbildning till Umeå. Man säger att det skulle medföra stora kostnader för nybyggnader och annat. Efter vad jag kan förstå blir det nybyggnader även om den förläggs till Haninge eller Norrtälje. Och den negativa beskrivningen av möjligheterna att förlägga den till Umeå tycker jag är nästan upprörande.

Sveriges Radio i utbildningsväsen har ju också i Umeå många bra lokaler och mycket folk. det Jag citerar vidare ur betänkandet: ”Tillgången på skådespelare, musiker, artister och specialister av skilda slag skulle bli mer begränsad.” Det är nötta och slitna argument, och jag tycker inte att de förefaller särskilt trovärdiga. Man hart.o.m. påstått i tidigare inlagor att det skulle vara svårigheter på den tekniska sidan. Jag har svårt att förstå denna nedvärdering av landsorten. Man anser det tydligen helt omöjligt att få ett verk fullständigt och effektivt så snart det inte ligger i den här delen av landet. När det sedan i betänkandet talas om ”den nuvarande svaga utvecklingen i Stockholmsområdet” måste man som västerbottning och som gammal motionär på regionalpolitikens område säga sig, att nu kan vi sluta tala om regionalpolitik — det är precis likadant över hela landet. Det blir snart så att vi måste göra insamlingar i Västerbotten till dem som bor i Stockholms söderförorter. Ett nytt organ bör vara lättare att lokalisera till en avlägsen ort, t.ex. det på 555 km avstånd och 50 minuters flygresa härifrån belägna Umeå, än ett gammalt verk som har funnits länge i Stockholm och har färdigbyggda lokaler och utrustning och personal som är rotad där. Vi har sett det som mycket lämpligt att just nu, när något nytt skall byggas upp, förlägga det till exempelvis Umeå — det borde vara lättare än att flytta redan etablerade enheter. Vi ansåg att detta var en fin lösning. Jag vill understryka vad herr Nilsson i Tvärålund sade, att om detta skulle betyda att det blev en ytterligare begränsning i vad som redan finns vore det sorgligt. Det bör observeras vad som står nederst på s. 7 och överst på s. 8 i betänkandet: ”Den regionala verksamheten bör i framtiden ha minst samma andel av den totala verksamheten som den regionala produktionen nu har —-—--. ”Frågan är om inte ordet ”bör” skulle ha bytts ut mot ett ”skall”. I det nuvarande läget är det inte möjligt att yrka bifall till något annat än utskottets hemställan. Men jag beklagar den utveckling som sker, och vi måste räkna med att besvikelsen blir stor i vår del av landet.

Herr talman! Riksdagen fattar i dag i stor enighet beslut om en ny organisation av produktionen av radio och TV-program för undervisningsändamål. Utbildningsutskottet har lagt ned ett omfattande och förtjänstfullt arbete på att hitta lösningar som kan accepteras på olika håll. Det finns all anledning att uttrycka uppskattning över det. Enligt min mening har 104 slutresultatet blivit sådant att det finns anledning att tro att den nya utbildningsradion nu får en ändamålsenlig organisation, som också till Nr 41 godoser kraven på självständighet och integritet. Onsdagen den Utskottet har förordat att den nya utbildningsradion skall ha samma 8 december 1976 ställning som lokalradion, alltså vara ett dotterbolag till Sveriges Radio. = Det nya utbildningsprogramorganet kommer att få ensamrätt att sända Radio och television anslagsfinansierade utbildningsprogram, något som kan sägas innebära = i utbildningsväsenen uppmjukning av den monopolställning som Sveriges Radio hittills det haft. Det finns anledning att hälsa den utvecklingen med glädje. Det är av värde om mångfalden på massmedieområdet kan främjas. Den enda fråga där oenighet kvarstår i utskottet gäller lokaliseringen. På socialdemokratiskt håll har man redan nu velat bestämma att det nya organet skall förläggas till Haninge kommun. Jag tror att utskottets majoritet har valt en klok väg, när man nu avstår från att uttala sig för eller emot en lokalisering till någon bestämd kommun inom Stockholmsområdet. Den organisationskommitté som regeringen omedelbart skall tillsätta får nu tid att ytterligare utreda frågan om lämplig lokalisering i samråd med bl.a. berörd personal. Därvid måste självfallet, som fröken Hjelmström framhöll, de tekniska och ekonomiska konsekvenserna noga beaktas. Behovet av teknisk samordning med Sveriges Radio har ansetts tala för att det nya organet skall förläggas till Stockholmsområdet. Jag vill emellertid understryka vad utbildningsutskottet också anför, nämligen att en väsentlig del av produktionen bör ske regionalt. Både skolradion och TRU har ju redan bedrivit en del av sin programproduktion utanför Stockholm, vilket jag anser vara värdefullt. Herr Nilsson i Tvärålund frågade om kravet på decentralisering skulle gälla riksprogram. Enligt min mening måste svaret på den frågan vara ja. Fröken Hjelmström befarade att personalen skulle få mindre möjligheter till samråd med en organisationskommitté än med en styrelse. Så blir inte fallet. En organisationskommitté måste nu snabbt tillsättas, och den skall så småningom avlösas av en styrelse. Personalens inflytande blir varken större eller mindre i en organisationskommitté än i en styrelse. Låt mig till sist säga att jag räknar med att TV och radioprogram producerade för undervisningsändamål kommer att få ännu större betydelse i framtiden än i dag, bl.a. som en följd av möjligheterna att spela in och lagra också TV-program. Det är därför utomordentligt viktigt att man hittar former för produktion av sådana här program, som tillgodoser kraven på kvalitet och allsidighet. Utskottet har nu avvisat en utveckling som innebär en monopolisering av läromedelsmarknaden. Jag är glad över att, bortsett från lokaliseringsfrågan, utbildningsutskottet har kunnat enas om det förslag som riksdagen nu tar ställning till.

Herr talman! Jag ber att få tacka såväl statsrådet som utskottets talesman för deras klarläggande uttalanden. Genom deras svar tycker jag mig ha nått syftet med mitt inlägg. Statsrådets klara ställningstagande med svaret 105 Radio och television i utbildningsväsendet ja vill jag tolka så att han i sak och i princip instämmer i vad jag uttalade i mitt anförande. Samma sak utläser jag ur Thorsten Larssons anförande, där han säger att avsikten är att bygga ut den regionala verksamheten inom TRU och att det gäller riksprogram. Detta överensstämmer med vad andra ledamöter i ett f.ö. enigt utskott har avsett att säga. Det är, som jag ser det, mycket tillfredsställande att oklarheten på den här punkten är skingrad. Det bör vara en god riktlinje för hur denna verksamhet kommer att planeras och utvecklas framöver. Vidare kan jag, herr talman, instämma i vad Tore Nilsson alldeles nyss har sagt beträffande lokaliseringen av TRU. Jag kan givetvis inte instämma i vare sig utredningens skrivning i den här frågan eller den förra regeringens skrivning i den proposition som riksdagen har haft att ta ställning till. Men i dag finns det ingen möjlighet att påverka den frågan. Däremot finns det en möjlighet att i dag få ett klarläggande om principerna för decentraliseringen av verksamheten över huvud taget inom den nya organisationen. I det avseendet anser jag att såväl statsrådets som Thorsten Larssons uttalanden ger klart besked.

Herr talman! Utbildningsministern framhöll att utskottets ställningstagande innebär en uppmjukning av Sveriges Radios monopolställning. Det var just denna uppsplittring av Sveriges Radio på flera företag som jag vände mig emot i mitt inlägg. Vänsterpartiet kommunisterna har ju länge kämpat för att vi inte skall ha en mängd företag inom massmedieområdet. Det kan nämligen öppna vägen för vad moderaterna kämpar för, dvs. flera privata företag på detta område. ; Utbildningsministern sade också att en organisationskommitté och en styrelse i princip är samma sak. Jag delar inte den uppfattningen. En organisationskommitté har inte den formella ställning som en styrelse har i dag. Jag anser bestämt att det här är ett sätt att undgå medbestämmandelagen, som ju riksdagen fattat beslut om i våras. Jag tycker det är synnerligen olyckligt att man på det sättet undviker att ta ansvar för de beslut man har fattat, vilka ju skall ge personalen inflytande över policyfrågor, personalfrågor och budgetfrågor.
Herr talman! Jag kan försäkra fröken Hjelmström att personalen kommer att ha samma möjligheter till samråd och inflytande i organisationskommittén som man hade haft om en styrelse hade tillsatts i morgon dag. Jag är övertygad om att det bara är praktiska skäl som har dikterat utskottets ställningstagande på denna punkt.

Herr talman! Det motionskrav som herr Eriksson i Ulfsbyn här talade för har utskottet enligt sin bedömning i princip tillstyrkt redan för ett år sedan, då utskottet framhöll att de i motionen påtalade problemen bör ses över. Översynen kommer snart att ske, och enligt vad utskottet erfarit finns det grundad anledning förmoda att just de här problemen — även den rapporteringsskyldighet herr Eriksson talade om - kommer att tas upp och utredas i departementet. Därför har utskottet inte funnit någon anledning att vidta ytterligare åtgärder i samband med att motionen behandlats den här gången. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksutskottets ordförande Einar Larsson för denna komplettering till den kortfattade skrivning som utskottet har gjort i denna fråga. Låt mig understryka att när det gäller en sådan ändring av allmänna veterinärinstruktionen, där veterinär ålägges rapporteringsplikt beträffande ärftligt betingade sjukdomar eller defekter av betydelse för hundens funktion, är detta en ändring som kan göras utan större utredningar. Det vore i detta sammanhang beklagligt om denna detaljfråga som betyder så mycket skulle hamna i ett långvarigt övergripande utredningsarbete. Jag skulle i stället med tillfredsställelse se att departementet finner en snar lösning just på den här detaljfrågan.

Herr talman! Fru Tillander har frågat mig om jag är beredd att redovisa vilka planer som nu finns för den framtida färjtrafiken över Öresund. Färjtrafikens förutsättningar på längre sikt påverkas naturligtvis av de frågor som 1975 års Öresundsdelegation behandlar. Delegationen arbetar med sikte på att den skall vara klar i slutet av år 1977. Enligt vad jag inhämtat avser länsstyrelsen att avge en rapport för sitt uppdrag under nästa år. Därmed får bl.a. trafikföretagen ett bättre underlag för sin planering.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det måste vara meningsfullt att satsa på ordentliga, bekväma och tidsenliga förbindelser på Malmö-Köpenhamns-leden. Trafikunderlaget finns där och kunde säkert med intensiva insatser göras betydligt bredare i hjärtat av Nordens mest tätbefolkade område. Det är ett livsintresse för Malmös del och för övrigt också för hela Skånes att förbindelserna verkligen bibehålls och utvecklas, men man brukar säga att stillastående egentligen är tillbakagång. Detta åskådliggörs mycket bra när det gäller den här förbindelsen, och regeln är ju ännu mer tillämplig när det blir fråga om en faktisk tillbakagång. Ju mer man begrundar de här förhållandena desto märkligare ter de sig trots resandeströmmens i stort sett oförändrade styrka. Efterfrågan är alltså en tämligen konstant och säker faktor, trots de relativt blygsamma åtgärder som vidtagits. Utan att kunna belägga det siffermässigt har man en stark känsla av att det finns en outnyttjad marknad, som man kunde nå om det vidtogs åtgärder för att göra resandet mer bekvämt. färjtrafiken över Öresund med ett långt och olidligt köande i trånga väntsalar. Två städer som Malmö och Köpenhamn måste ha mycket att ge varandra. Det gäller handel och det gäller också det kulturella området. Förbindelserna Malmö-Köpenhamn, Skåne-Själland och Sverige-Danmark i övrigt är en livsnödvändighet för Malmö. Det är omöjligt att tänka sig att de skulle tunnas ut. Av gammal, mer än 100-årig tradition, börjar på sätt och vis Köpenhamn vid Skeppsbron i Malmö. Det finns en fjärrverkan från Köpenhamn också på atmosfären i Malmö. Det är självklart att den bibehålls, och detta inte bara av traditionella skäl. Men det ligger en motsägelse i att när de nordiska förbindelserna betonas mer och mer dessa förbindelser samtidigt hotas rent faktiskt. När man har fått klart för sig hur mycket Köpenhamn och Malmö med uppland har att ge, t.ex. vad gäller kulturella aktiviteter, och om man tänker på att människor i vår tid har mer fritid och också bättre råd att utnyttja detta utbud, förvånas man över den passivitet som råder, då man med skäl kunde förvänta sig förnyelse och bättre utnyttjande av en latent marknad.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att länsstyrelsens förslag, när de föreligger, skall prövas och begrundas av alla instanser. Jag kan försäkra fru Tillander att det är vår strävan att de människor vi kommer att rådgöra med där skall vara så kvalificerade som fru Tillander någonsin kan önska.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern också för den upplysningen. Vad man efterlyser är nämligen åtgärder som leder fram till resultat snabbt, och det är mycket angeläget att det blir förnyelse. Jag vill egentligen med den här frågan betona att det är viktigt att någonting händer. Det blir så lätt en ond cirkel — sämre förbindelser leder till vikande resandeunderlag. Det hela skulle säkert kunna vändas till något positivt. Familjer med barn, skolklasser och pensionärer drar sig, i det läge vi har nu, för att resa — kanske av den anledningen att de inte vill stå i långa köer.

svara herr Sandbergs den 25 november anmälda fråga, 1976/77:106, I och anförde: Om ökad utbildning Herr talman! Herr Sandberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd av bussförare att vidta för att snabbt förbättra utbildningssituationen för bussförare. Bussförarutbildning erbjuds f.n. inom gymnasieskolan, arbetsmarknadsutbildningen, bussföretagen och trafikskolorna. Viss bussförarutbildning sker också inom försvarsmakten. De nuvarande behörighetsreglerna beslöts 1971, och därefter har utbildningsresurserna successivt byggts ut. För att stimulera kommunerna att anordna även mera kostnadskrävande yrkesinriktad utbildning — däribland yrkesförarutbildning — har statsbidraget för undervisningsmaterielen nu höjts från 50 till 75 926. Det ankommer på kommunerna att inom ramen för dessa resurser besluta i vilken utsträckning utbildning skall komma till stånd. Vidare kan staten ställa resurser till förfogande inom arbetsmarknadsutbildningen. Målet är att arbetsmarknadsutbildningen i fråga om yrkesförare skall motsvara vad som är arbetsmarknadsmässigt motiverat. Dessa åtgärder från statens sida har haft en positiv effekt och kommer att få ökad betydelse framöver. Även fortsättningsvis kommer utvecklingen när det gäller behovet av bussförare och resurser för bussförarutbildning att följas med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det ger uttryck för en positiv hållning från kommunikationsministerns sida när det gäller att öka utbildningen av bussförare. Det är dock värdefullt om kommunikationsministern på några punkter ytterligare vill klarlägga hur utbildningssituationen kan förbättras. Jag tänker särskilt på åtgärder inom gymnasieskolans ram. Är kommunikationsministern beredd att arbeta för att särskilt fastställda utbildningsplaner för bussförare tillkommer inom gymnasieskolan och att hopkopplingen av buss och lastbilsförarutbildningen bryts? Bussförarutbildningen har hittills i stor utsträckning bedrivits som en påbyggnad på lastbilsförarutbildningen. Är kommunikationsministern vidare beredd att vidta åtgärder för att öka möjligheterna till utbildning på fler platser i landet? Sådan saknas nu inom stora områden. Anledningen till att jag ställt frågan till kommunikationsministern trots att ärendet nyligen varit uppe i riksdagen är att situationen ytterligare försämrats under det senaste halvåret. Redan för flera år sedan förutsåg ansvariga trafikorgan att en bristsituation när det gäller bussförare skulle uppstå under resten av 1970-talet om inte extraordinära åtgärder vidtogs. Trafikföretagen har själva genom fördubbling av utbildningen försökt möta förarbehovet. Det blir de stora trafikföretagen, främst de i Stock 115 holm, Malmö och Göteborg, som får dra det tunga lasset. Möjligheterna till utbildning inom andra delar av landet är ofta utomordentligt små. Det försämrade läget under det sista halvåret har flera orsaker. Ökad sjukfrånvaro, ökad deltidstjänstgöring, ökade ledigheter för studier eller av familjeskäl, minskad övertidsbenägenhet och mer tid till fackligt och annat arbete är några anledningar. Till detta kommer arbetstidsförkortningar. Den återgång till tätare trafik, som alla är överens om i t.ex. Stockholmsområdet, fördröjs nu ytterligare. Problemen med bussförarbrist har f. ö. spritt sig även utanför storstäderna. Uppsala, Karlstad och Gävle har nu svårigheter med förartillgången. Förarbristen slår tillbaka på förarnas arbetsmiljö. Övertidsarbete och kommenderingar till andra distrikt än det egna bidrar till att minska trivseln och öka personalomsättningen. Det är sålunda inte bara kollektivtrafiksresenärerna som drabbas. Trafikpersonalens fackliga organisationer är mycket bekymrade över utvecklingen, och trafikpersonalens arbetssituation är nu föremål för omfattande studier. Inom den närmaste framtiden har vi att räkna med att flera län inför ett system med regionala månadskort för kollektivtrafiken. Självklart räknar man med ett ökat resande på kollektiva trafikmedel och en utbyggd kollektivtrafik. För att den satsningen skall lyckas krävs att tillgången till bussförare är god över hela landet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Sandberg säger, att vi har en bristsituation, och bristen på bussförare måste såvitt jag förstår bero på en rad andra omständigheter än för låg utbildningskapacitet. För att styrka det påståendet skall jag nämna några siffror. Genom gymnasieskolans och arbetsmarknadsutbildningens försorg utbildades under budgetåret 1975/76 1 800 förare med busskompetens, och det innebar en ökning med 25 96 i jämförelse med föregående budgetår. Utöver dessa 1 800 har under de tio första månaderna av 1976 ca 3 300 bussförarprov godkänts hos trafiksäkerhetsverket. Detta betyder att det i år utbildats mer än 5 000 bussförare i landet. Man skall jämföra dessa drygt 5 000 med utbildningsbehovet, som under normala förhållanden inom yrket bedöms uppgå till mellan 2 000 och 2 500 bussförare per år. Siffrorna visar att bristen på bussförare, som jag sade, inte orsakas av i första hand för låg utbildningskapacitet utan på att man har svårt att konkurrera om arbetskraften när bussförare söks. Därför måste man naturligtvis räkna med en mycket stor överutbildning. Men jag undrar om det f.n. är motiverat att öka den utöver de drygt 100 926 som den nu uppgår till.
Herr talman! Enligt en alldeles färsk undersökning, som Svenska lokaltrafikföreningen gjort, föreligger det nu ett utbildningsbehov på mellan 3300 och 3 500 bussförare per år i landet. Det är siffror så färska att de inte finns med i min fråga till kommunikationsministern. De visar alltså en ökning med 1000 förare på mycket kort tid. En del av den bussförarutbildning som finns är nära hopkopplad med lastbilsförarutbildningen, och det kan vara en anledning till att fler tar busskort än som i verkligheten ägnar sig åt yrket. Jag anser det vara mycket angeläget att man kommer ifrån denna hopkoppling och att kommunikationsministern verkar för att vi får en renodlad bussförarutbildning. Det är ett slöseri med utbildningsresurserna att koppla ihop dessa utbildningar på det sätt som i rätt stor utsträckning skett. Inom AMS utbildningen är man ju på väg att få en renodlad bussförarutbildning, och det är tacknämligt. Jag noterar med tacksamhet den positiva inställning som kommunikationsministern i svaret på min fråga redovisar till att denna utbildning skall öka. Jag ber därmed att än en gång få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag är beredd att på lämpligt sätt komplettera underlaget för en ny trafikpolitik genom en översyn av investeringskalkylerna för järnvägstrafiken i syfte att göra dem mer jämförbara med motsvarande kalkyler på vägsidan. Det är en stor och komplicerad fråga som herr Sellgren tar upp och den är inte lätt att penetrera inom ramen för en kort frågestund i riksdagen. Samhällsekonomiska värderingar kommer naturligtvis även med nuvarande kalkylmetoder till uttryck i regeringens och riksdagens årliga prövning av statsbudgetens alla anslag. SJ:s investeringar avser, till skillnad från vägverkets, ett helt transportsystem med investeringar i såväl fasta anläggningar som trafikmateriel. Investeringar i trafikmateriel inom vägtransportsektorn ligger normalt utanför regeringens och riksdagens beslutsområde. I sammanhanget vill jag erinra om att den trafikpolitiska utredningen f.n. arbetar med frågan om trafiksektorns kostnadsansvar och fördelningen av detta på de olika trafikmedlen. När det gäller järnvägsinvesteringar, vill jag särskilt nämna två slag av investeringsbeslut, nämligen dels beslut om nybyggnad, dels beslut om upprustning som ett alternativ till nedläggning. Självfallet menar jag att det i båda dessa beslutssituationer är väsentligt att samhällsekonomiska värderingar vägs in vid bedömningen av kalkylerna och att trafiken jämförelser görs med alternativa trafiklösningar. Så har ju också skett inom ramen för den regionala trafikplaneringen i vad avser SJ:s trafiksvaga nät. Jag ser det som ett naturligt led i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet att de metoder som hittills har använts successivt utvecklas. Erfarenheterna från utvärderingen av den regionala trafikplaneringen blir i detta sammanhang av värde, liksom naturligtvis den pågående utvärderingen av förslagen från kommittén för den långsiktiga vägplaneringen.